Herr talman! Anne Wibble åker numera som en jojo upp och ner, ut och in på talarlistorna. Vad värre är, är att hon far omkring som en jojo också i argumentationen. Bengt Westerberg höll nyligen här i kammaren ett slags försvarstal som tydde på dåligt samvete. Anne Wibble försöker lösa sitt problem genom att sitta på två stolar samtidigt. Det är klart att det är besvärligt om man inte vet om man tillhör en regeringsmajoritet eller oppositionen. Vi brukar i finansutskottet ta ställning till de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken. Folkpartiet har i år försökt med en helt ny figur, nämligen att dela upp dessa på kort sikt och på lång sikt. På kort sikt är man med regeringen, och på lång sikt är man mot regeringen. Det går inte, därför att allmänna riktlinjer måste ha någon räckvidd i tiden. Man kan inte gärna göra tvärtemot på kort sikt vad man anser skulle vara bra på lång sikt. Men det är precis vad folkpartiet nu går in för. Jag kan ta momsen som exempel. Jag har i tidigare kammardebatter påpekat att Bengt Westerberg har utnämnt momsen till vår nästa stora fiende, och det gäller att sänka den. I detta betänkande säger folkpartiet först tillsammans med regeringen att vi nu skall höja momsen till 25 26. Sedan står det i reservationen att folkpartiet ”anser att det i första hand är momsen som bör sänkas”. Jag kan ta ett annat exempel, och det gäller inställningen till beskattningen av kapital. Folkpartiet går i det betänkande som skall behandlas i morgon in för att kraftigt höja beskattningen av kapital, nämligen med över 30 miljarder. I reservationen i det betänkande vi behandlar i dag skriver man att det kommer ”av hänsyn till den internationella utvecklingen att bli nödvändigt med en anpassning nedåt av den totala skattebelastningen på sparande”. Hur skall ni egentligen ha det? Det går inte att försvara sig med att man nu genom att omstrukturera skattesystemet, vilket alltså innefattar en höjning av kapitalskatterna med över 30 miljarder, bäddar för att sedan komma igen och sänka dem. Det blir nämligen mycket svårare att isolerat, utan kontakt med andra skatteförändringar, gå in för att sänka just skatterna för kapitalisterna, som det kommer att heta. Detta är en kluvenhet av magnifikt slag. Ett råd i bästa välmening är: Folkpartiet gör klokt i att bestämma sig för om man skall vara allierad med regeringen eller tillhöra oppositionen. Anne Wibble har prövat ett annat grepp, som är mera taktiskt än sakligt, och sagt att avsikten med denna uppgörelse med regeringen var att splittra socialdemokraterna och försätta dem i förlägenhet. Det är inte särskilt klokt. Som gammal förhandlare kan jag säga: Förolämpa aldrig din avtalsbroder! Det argumentet har inte återkommit, men det kan vara intressant för kammaren att höra hur Anne Wibble ser på det i dag. Frågan är: Varför höja momsen när den bör sänkas? Varför höja kapitalbeskattningen när den i själva verket bör göras lägre?

Herr talman! Jag skäms faktiskt inte ett dugg, vilket Lars Tobisson trodde, över att ha gjort upp med socialdemokraterna, vare sig om skatterna eller om stabiliseringspaketet. Jag är i själva verket mycket stolt över att folkpartiet har kunnat medverka till att två så viktiga beslut kommer att fattas. Skattereformen skall jag uttala mig något mer om under morgondagen. Jag tyckte att jag hade en ganska god genomgång av det positiva bemötande som stabiliseringspaketet har fått på marknaden och dess fördelar. Jag måste säga att det hade varit ännu mera anmärkningsvärt, om folkpar tiet hade stått bakom beslutet tillsammans med socialdemokraterna men inte haft samma text i betänkandet. Det hade verkligen varit ett konststycke, som jag möjligen tror att Lars Tobisson skulle kunna utföra, även om det vore litet egenartat, för att säga sanningen. Dessa åtgärder är nödvändiga, men de är inte tillräckliga, och därför har folkpartiet i en reservation om den ekonomiska politiken på litet längre sikt utformat ett antal åtgärder, ett antal steg, som vi ser som nödvändiga efter det att dessa beslut är fattade. Det är inte något konstigt med det. Vi har t.o.m. fått inskrivet i majoritetstexten att det är naturligt att de stabiliseringspolitiska åtgärderna stämmer med de långsiktiga riktlinjerna. Nu vet vi inte om det förhåller sig så för socialdemokraterna, som inte har angivit några långsiktiga riktlinjer. Däremot har vi gjort det från folkpartiets sida. Vi får kanske tillfälle att återkomma till det till hösten, när en proposition om långtidsutredningen förmodligen kommer. Lars Tobisson försökte göra sig lustig över att folkpartiet om momsen och kapitalskatterna skulle säga ”höj först och sänk sedan”. Men man måste ha en viss känsla för hur man skall kunna genomföra saker och ting. Det är klokt att skaffa sig en teknik för hur detta skall kunna ske i praktiken. Då skaffar man sig först en struktur, en kapitalbeskattningsstruktur, som är enormt mycket mera rättvis än dagens struktur är och, låt mig tillägga det, enormt mycket mera rättvis än det moderata förslaget. När man sedan har denna struktur kan man självfallet ändra nivån på denna kapitalbeskattning, för att få den att stå i någon bättre överensstämmelse med de finansiella integrationstendenserna utomlands. I fråga om mervärdeskatten har det sagts många gånger tidigare att den ingår i det paket vars främsta inslag är skattereformen, besparingar i socialförsäkringsutgifter, sänkta arbetsgivaravgifter. De skatteförändringar som finns i detta paket ger tillsammans en ganska betydande sänkning av skattekvoten. Jag trodde i min enfald att moderaterna gillade sänkt skatt.

Herr talman! Anne Wibble trodde att jag skulle vara kapabel att skriva en reservation och samtidigt hålla med socialdemokraterna i utskottstexten. Det går inte att påvisa ett exempel där så har skett. Det är inte jag som är kluven, Anne Wibble, det är folkpartiet som är kluvet. Nu säger man att de här åtgärderna som man gått in för är nödvändiga men inte tillräckliga. Det ger ju ändå den föreställningen att de går en bit på vägen, men inte tillräckligt långt. Men så är det inte, de går motsatt väg. Och sedan säger man att det här är helt fel, momsen bör egentligen sänkas, skatterna på sparande bör ner — det är det långsiktiga målet. Men innan vi beger oss mot det skall vi höja skatten på kapital och höja momsen. Detta är kluvenhet, och det klarar inte vi moderater av, det kan jag försäkra. Nu försökte Anne Wibble driva den argumentationen att man måste ha en känsla för hur man skall kunna åstadkomma någonting. Då förstår jag att man skall göra vissa eftergifter för att få igenom annat, och ett exempel på det skulle vara krispaketet. Men jag har också sagt tidigare att av de nio eller tio punkter som fanns i krispaketet var alla utom en av den karaktären att vad som krävdes var att socialdemokraterna övervann sitt eget motstånd. När de väl hade gjort det, fanns det en bred majoritet i denna kammare, i vilken även vi moderater skulle ha ingått. Den enda punkt där man inte hade den situationen var just när det gällde att höja momsen. Det är på den punkten som folkpartiet har gett sitt bidrag till den ekonomiska politiken här i vår. Man har höjt en moms som man utnämnt till sin största fiende. På samma sätt kan man tala om skatten på sparande — att det skulle bli så bra när man har höjt skatten med drygt 30 miljarder, för då kan man börja sänka den på ett välordnat sätt. Det är inte så det fungerar. Nu kan jag väl vända mig till den socialistiska sidan här och fråga: Är ni, sedan ni väl har fått upp skatten på kapital med över 30 miljarder, med på att därefter sätta i gång och sänka den tillsammans med folkpartiet? Det är för mig alldeles främmande att det skulle vara detta som ni har i sikte. Men det kan vara intressant att höra om ni också har spelat under täcket på det sätt Anne Wibble ansåg att hon hade gjort när hon fick igenom det här krispaketet. Nej, vi måste försöka ha raka linjer i politiken. Och vi kan aldrig få det om vi fortsätter att argumentera som om det är någon högre grad av politisk finess att säga att målet på litet längre sikt är att göra en sak, men på kortare sikt gör vi tvärtom.

Herr talman! Jag beklagar Lars Tobisson som inte förstår att man kan tycka att en sak är bra men att det skulle vara ännu bättre om man lade till ytterligare en sak. Vi tycker att det här stabiliseringsprojektet är bra, och vi har samtidigt ganska avancerade förslag på vad vi tycker bör tillföras på litet längre sikt. Konstigare än så är det inte. Jag tror uppriktigt sagt att väldigt många — kanske t.o.m. Lars Tobisson om han tänker efter, och i varje fall många av hans partivänner — skulle ha blivit ohyggligt besvikna och ledsna om skattereformen hade kapsejsat. Bland dem som säger sig vara skattereformens vänner finns säkert många moderater, och jag tror att det finns en bred uppslutning, inte bara hos folkpartiet och en del socialdemokrater, för de principer som ligger till grund för den reformen. Det är väl värt ett litet meningsutbyte med Lars Tobisson att få detta genomfört i praktiken. Rent ekonomiskt sett tror jag att vi utan skattereformen hade fått en ränteutveckling här i landet som vida överskridit vad någon människa någonsin har hört talas om. Det som Kjell-Olof Feldt talade om strax innan han avgick, räntenivåer på 20-25 90, hade alldeles säkert uppnåtts. Jag vill minnas att Rune Barnéus har nämnt 40 96 för korta räntenivåer. Det har faktiskt förekommit i andra länder, och det fanns betydande risk för en sådan negativ utveckling också i Sverige. Lars Tobisson säger att krispaketet egentligen inte innehöll någonting som inte socialdemokraterna kunnat få majoritet för utan att göra upp med folkpartiet. Det kan så vara, men det fanns också, Lars Tobisson, en majoritet här i riksdagen för precis motsatsen. Det fanns med stor säkerhet en majoritet för att få igenom ökade utgifter för föräldraförsäkring — och inte några besparingar i egenavgifter, inte några besparingar i arbetsskadeförsäkringen, inte någon senareläggning av barnbidragsökningen, och inte en rad andra besparingar. Det fanns majoritet här i kammaren för att inte genomföra den sänkning av arbetsgivaravgifterna som vi nu kommer att få. Så den här saken kan man nog tolka på litet olika sätt. Jag beklagar att moderaterna har valt att ställa sig vid sidan om och bara titta på. Fler än jag tycker att det skulle vara angeläget för ett parti som gör anspråk på att påverka svensk ekonomisk utveckling att lägga sig vinn om att agera litet mera konstruktivt och litet mindre destruktivt.

Herr talman! Den internationella ekonomin avmattas något under innevarande år, men kommer enligt flertalet prognoser att stabiliseras eller vända uppåt igen under 1991. De senaste åren har ändå tempot i de ekonomiska och politiska förändringarna i vår omvärld ökat dramatiskt. Det gäller avtal och avtalsförhandlingar om nedrustning mellan stormaktsblocken, det gäller den västeuropeiska integrationen och den östeuropeiska demokratiseringsprocessen. Internationaliseringen tilltar, världens länder länkas alltmer samman. Detta gäller kanske framför allt på det handelspolitiska och på det ekonomiska området. Det ställer krav på oss här i Sveriges riksdag. Vi måste bestämma oss om vi vill vara delaktiga i, och påverka, denna förändringsprocess. Vi måste också bestämma oss om vi är beredda att bära nackdelarna för att vinna vissa fördelar. Vi måste också ärligt kunna ta en diskussion om nackdelarna. Sverige är redan i dag ett mycket exportberoende land. Vill vi behålla vår välfärd, kan vi inte avvika alltför mycket från internationella förhållanden. Följer vi förändringsprocessen kommer Sverige att förändras. Det här betyder inte att vi vare sig skall eller måste ge avkall på värderingar som är våra. För centerns del är det viktigt att fortsätta att arbeta för en jämn inkomstoch förmögenhetsfördelning, en låg arbetslöshet, socialt ansvarstagande, god miljö och livskvalitet oberoende av bostadsort. Det är tvärtom för att kunna värna dessa värderingar som vi måste delta i olika faser av det internationella samarbetet — dels för att ha de ekonomiska möjligheterna, dels för att kunna påverka den internationella utvecklingen. De förändringar som måste till i Sverige är strukturella åtgärder inom en rad områden i vår ekonomi. På vissa av dessa områden har vi kommit en bit på väg, på andra områden krävs ett stort omställningsarbete. Marginalskatterna måste sänkas, skattetrycket måste ner, den offentliga sektorn måste reformeras, livsmedelspolitiken måste läggas om. Sverige får inte diskrimineras i Europa — därför måste ett EES-avtal eftersträvas, vi måste ställa om produktion och konsumtion för att nå en bättre miljö etc. Om vi inte förnyar den offentliga sektorn kommer i stället kritiken att riktas mot tankarna på jämlik fördelning och likvärdiga grundförutsättningar för alla. Om vi inte sänker skattetrycket kommer missnöjet att växa, alltmer av investeringar kommer att förläggas utomlands och tanken på ett omfördelande skattesystem kommer att få minskat stöd och också att ha mindre möjligheter att förverkligas. Det hela handlar til syvende og sidst om att med bibehållna visioner möta de realiteter som vi står inför. Då når vi det bästa resultat som är möjligt att nå. Herr talman! Det riksdagsår vi snart skall avsluta har inte gett den mycket till livs som vill veta vad regeringen egentligen står för. Den ”tuvhopparteknik” som man under året ägnat sig åt t.ex. i finansutskottet tycks haft ett enda mål, nämligen att se till att regeringen kan få behålla sina regeringstaburetter. Detta övergripande mål har blivit allt tydligare. De socialdemokratiska ledamöterna i finansutskottet har gång på gång tvingats ändra åsikt för att rädda regeringen. De har flera gånger blivit överkörda av sin egen regering. Jag kan väl bara påminna om ställningstagandet i utskottet om riksbanken, som regeringen ena dagen —i tysthet och med en enmansutredning — ville utreda. Nästa dag tvingades de socialdemokratiska utskottsledamöterna ha en annan åsikt. En annan gång fick man i utskottet slåss för att prisregleringslagen skulle gälla ett år. Samma dag strax efter lunch fick man veta att statsministern och folkpartiledaren kommit överens om att den skall upphöra omedelbart! Ett tredje exempel är att man fick slåss för att införa en investeringsskatt i Göteborgsregionen. I dag skall vi besluta om att investeringsskatten skall upphöra. Det handlar om den politiska överlevnadens konst. Men inte ger det särskilt klara besked om var socialdemokraterna står i den ekonomiska politiken. Herr talman! Det måste konstateras att den svenska konjunkturen nu definitivt är på väg nedåt. Industrins orderingång försämras, arbetskraftsbristen minskar, industrins investeringar minskar kraftigt, den privata konsumtionen dämpas. Hushållen är pessimistiska beträffande den egna ekonomin. Det här innebär att en finanspolitisk åtstramning utöver redan beslutade åtgärder kommer för sent. Mot denna bakgrund är det märkligt att regeringen förordar en momshöjning. Den åtgärden kommer bara att förstärka konjunkturnedgången. Ett annat problem med momshöjningen är att den höjer priserna. Genom skattereformen, som ser ut att beslutas här i morgon, höjs priserna med över 3 Jo för både 1990 och 1991. Genom den ”tillfälliga” momshöjningen på 196 ökar nu inflationen ytterligare. Konjunkturinstitutet räknar med att inflationen stiger med 1196 under 1990. I konkurrentländerna är inflationen endast hälften. Löntagarorganisationerna begär desutom kompensation för prishöjningarna till följd av skattereformen. Tidigare har det från socialdemokratiskt håll och även från folkpartihåll hävdats att skattereformen skulle minska lönekraven, men det verkar inte vara fallet. I den rapport som Konjunkturinstitutet lagt fram finns ett avsnitt om det obligatoriska sparandet, och Anne Wibble berörde detta. Jag kan för min del inte läsa ut samma ställningstagande som hon gör. Att det tillfälliga sparandet på något sätt skulle vara negativt, tycker jag inte bevisas i den rapporten. I stället redovisas där att det inte höjer lönekraven, vilket däremot moms gör. Det är också konstigt att man i dag argumenterar mot det obligatoriska sparandet precis som om inte förslaget om momshöjning fanns. Det blir litet snett då, tycker jag. Konjunkturinstitutets senaste rapport är dessutom intressant så till vida att den bekräftar vad centern anfört, nämligen att s-fp-paketet i sin helhet får begränsade effekter på den reala ekonomin under 1990. Som lösning på de akuta ekonomiska problemen är paketet alltså inte tillräckligt. Konjunkturinstitutet redogör också, som jag nämnde, för det tillfälliga obligatoriska sparandet och säger att sparandet får en åtstramande effekt. Dessutom sägs att sparandet till skillnad från momshöjning knappast medför risk för lönekrav. Jag tycker att det är viktigt att slå fast detta. Konjunkturen dämpas samtidigt som den framtida lönekostnadsutvecklingen finns kvar som ett stort hot. Vi riskerar att få en prisoch lönebomb att brisera. Ett tredje problem med momshöjningarna är att de drabbar låginkomsttagare hårdare än höginkomsttagare. Hyrorna väntas t.ex. 1991 stiga med uppemot 2596. Det är en enorm konstnadsökning som slår hårt mot låginkomsttagarnas ekonomi. Det behövs mindre fördelningspolitiska spänningar i Sverige om vi skall få bukt med prisoch lönekostnadsutvecklingen, inte större spänningar, som jag tror att skattereformen leder till. Sammantaget riskerar skattereformen, sådan den förordas i regeringens proposition, att på kort sikt förstärka de samhällsekonomiska problemen, tvärtemot syftet. Konjunkturförsvagningen förstärks också av det höga ränteläget som bl.a. försämrar investeringsutvecklingen inom näringslivet. Regeringens senaste åtstramningspaket har inte fått effekt på räntorna. Visserligen har de sänkts något, men detta beror på att riksbanken tog i så hårt med penningpolitisk åtstramning i samband med regeringskrisen att utflödet av valuta vändes i ett inflöde. Därför har nu räntorna anpassats något nedåt. Räntorna är dock fortfarande alltför höga. Experterna tror dessutom på högre ränta i höst. Av Veckans Affärers finanspanel på 21 ekonomer tror 18 på ränteuppgång till hösten. För hela detta komplex av problematiska samband har vi från centerns sida en annan väg än regeringens att förorda: Höj inte momsen. Sänk den i stället och gör den lägre för nödvändig konsumtion. Satsa på ökat sparande i hushållssektorn och satsa på utbudspolitiska åtgärder. Eftersom centerns finansiering av skattereformen innebär väldigt litet av höjda indirekta skatter, ökar därmed också inflationen mindre. Det betyder lägre kompensationskrav i löneförhandlingarna och därmed lägre lönekostnadsökningar. Det i sin tur bidrar till sänkt inflation, stärkt konkurrenskraft för företagen och en mindre press på kommunernas ekonomi. Genom en differentiering av momsen, med lägre skatt för nödvändig konsumtion såsom mat och boende, förbättrar vi också fördelningspolitiken. Också detta bidrar till en lugnare arbetsmarknad. Det gör också att vi slipper öka bidragsberoendet. Regeringens förslag till skattereform ökar ju bidragsberoendet och ökar rundgången med minst 10 miljarder kronor. Detta med rundgången gjorde man tidigare ett stort nummer av. Just den skulle en ny skattereform minska. Det hörs inte så mycket om det i dag, tycker jag, utan det framstår nu som självklart att det skall vara en ökad rundgång. I matmomsfrågan har vi nyligen fått stöd av professorn i nationalekonomi Johan Lybeck. I Dagens Industri bekräftar Lybeck centerns uppfattning att sänkt matmoms är ett bra fördelningspolitiskt alternativ till barnbidrag och skulle ha en välgörande effekt på samhällsekonomin. Också Carl Bildt har nyligen uttryckt intresse för sänkt matmoms. Jag vill därför hälsa moderaterna välkomna i gänget. Det här måste väl innebära att socialdemokraterna och folkpartiet nu i riksdagen börjar bli ensamma om sitt rabiata nej till en sänkt moms. En differentierad moms med två momssatser — en reducerad för nödvändig konsumtion och en ordinarie för övrig — är också den modell som förordas inom EG. Kanske kan detta faktum så småningom ge resultat även för nej-sägarna. Jag har haft svårt att förstå varför just detta område är det enda man inte vill harmonisera med EG. Centerns alternativ till höjd moms är ökat hushållssparande. Vi vill bevara ett sparavdrag på 1000 kr. och införa personliga investeringskonton för långsiktigt sparande till egen bostad, studier och eget företag. För småföretagen vill vi öppna möjligheten till bättre riskkapitalförsörjning genom allemansfonder och aktiefonder med utvidgad möjlighet till placering i icke börsnoterade företag. Ökat sparande ger en åtstramande effekt på ekonomin. Det vidgar också utrymmet för investeringar och främjar en bättre bytesbalans utan att driva upp kostnadsläge och skattetryck. I detta sammanhang är det bara att beklaga socialdemokraternas hållning. Den bär prägel av ett föråldrat tänkande och gamla planhushållningsdrömmar. 90-talsprogrammets önskan om ökat offentligt sparande tycks man nu vilja följa upp. Hushållssparandet tycks man däremot inte vilja stödja. Rune Molin tar till den gamla fondsocialismen och föreslår att första, andra och tredje AP-fonden skall få utvidgad rätt att köpa aktier. Jag vill i likhet med kolleger som varit före mig i talarstolen rikta frågan till Allan Larsson: Står också finansministern bakom Molins förslag? Socialdemokraternas förkärlek för storskalighet röjs också i förhållningssättet till stora resp. små företag. Volvo ges således skattebefrielse för reavinster på ca 2 miljarder kronor. När skedde motsvarande för ett litet företag? Småföretagarna får genom skattereformen inte ens behålla möjligheten till kvittning mellan tjänst och näringsverksamhet. Näringslivet behöver inte allmosor i miljardklassen. En god utveckling av företagsamheten kräver i stället fasta och rättvisa spelregler, satsning på de små och nystartade företagen samt en ekonomisk politik som gör att Sverigebaserade företag klarar den internationella konkurrensen. Bytesbalansen som redan i vintras förespåddes en katastrofal utveckling har nu visat sig utvecklas ännu sämre än väntat. En viktig del av försämringarna beror på att svenska företag investerar kraftigt utomlands, finansierat via utlandslån. Utländska företag däremot investerar mycket litet i Sverige. Regeringens respons på detta är inte vad den borde vara. Allt borde göras för att försöka skapa bättre balans i investeringsverksamheten. I stället tillsätter regeringen en utredning som skall göra om statistiken. Det är ungefär samma filosofi som när Tjernobyl drabbade oss. Då höjde man värdet på vad som kunde konsumeras. Man undrar om finansminister Larsson inte funderar över vad det är som gör att utländska företag inte vill etablera sig i Sverige. Det skulle vara intressant att höra vilket svar han har. Någon avgörande förbättring av bytesbalansen blir det dock inte. Återinvesterade vinstmedel skulle enligt riksbanken, om de registrerades, förbättra bytesbalansen 1988 med ungefär 8,4 miljarder kronor. Underskottet i bytesbalansen väntas i år bli över 50 miljarder kronor. Trots en viss minskning av arbetskraftsbristen är det av flera skäl motiverat att driva arbetslinjen i arbetsmarknadspolitiken. Människor, t.ex. flyktingar, mår bäst om de kan försörja sig själva i stället för att leva på bidrag. Börje Hörnlund kommer att närmare beröra detta i sitt inlägg. En annan utbudspolitisk fråga gäller arbetsmiljön. Här har centern och socialdemokraterna kunnat enas. Det är viktigt att vi får en offensiv satsning på arbetsmiljön, som jag tror blir en av de betydelsefullaste 90-talsfrågorna. Här kommer den nyinrättade arbetslivsfonden att vara ett viktigt instrument. Jag beklagar verkligen — och jag tror även andra gör det nu — att inte alla i riksdagen ställde upp bakom satsningen. De här två åtgärderna är ett viktigt inslag i utbudspolitiken: dels att invandrare skall få arbeta, dels att man satsar ordentligt på arbetslinjen genom arbetsmiljöfonderna. Ett viktigt område där mycket litet har hänt sedan socialdemokraterna tog över regeringsmakten 1982 är förnyelsen av den offentliga sektorn. Vem minns inte de hurtiga uttalanden som förre civilministern Bo Holmberg gjorde. Det blev inte mer sedan. Den nya regeringen har inte heller uträttat särskilt mycket. Initiativ som ändå tas av olika politiker i kommuner och landsting motarbetas nästan alltid av socialdemokrater i kommuner och landsting. Det enda undantaget är väl Kopparbergs läns landsting. Vi tror att reformarbetet måste intensifieras. Centern ser det som sin uppgift att driva på för en högre produktivitet, bättre valfrihet, fler alternativ och större rättvisa. Den offentliga sektorn skall reformeras, men de viktiga jämlikhetsoch trygghetsskapande tjänsterna skall även i fortsättningen erbjudas på lika villkor för alla. Tvång och regleringar är motsatsen till den ökade decentralisering som behövs för en bättre offentlig sektor. Därför blir beslut om kommunalt skattestopp i längden aldrig effektiva. Vi tror att överläggningar mellan staten och kommunförbunden kunde ha gett samma resultat utan att man hade behövt våldföra sig på den kommunala självstyrelsen som riksdagen nu ser ut att vilja göra. Marknadsekonomin måste ha en social dimension. Men ekonomin måste också ta hänsyn till ekologin. Här finns det ett systemfel som många bortser ifrån. Marknadsekonomin sätter i dag inte det riktiga priset för försämringen av miljön, liksom inte heller förbrukningen av naturresurser räknas in i produktionskostnaderna. Det är fortfarande i stort sett gratis att försämra miljön. Målet måste vara en grön marknadsekonomi, där miljöoch naturresurskostnaderna är med — både i nationalräkenskaperna och i de enskilda företagen. Socialdemokraternas miljöpolitik har nyligen betygsatts av Svenska naturskyddsföreningen. Det kan inte vara någon munter läsning i regeringskansliet, särskilt inte för miljöministern. Regeringen aviserade i budgetpropositionen att långtidsutredningen skall se över frågan om hur miljön skall komma till uttryck i nationalräkenskaperna. Något resultat av detta har dock inte synts till. Nu aviserar ändå regeringen att den avser att tillsätta en utredning i frågan. I finansutskottets betänkande används orden ”överväga möj ligheten”. Det tycker jag inte är något svar på vad riksdagen beslutade om i fjol. Det sägs också att man skall ”försöka” värdera miljön i ekonomiska termer. Det är betydande reservationer. Forskningen på detta område har pågått i decennier. Andra länder tillämpar redan gröna räkenskaper och därför borde också Sverige kunna lyckas. Från centern hjälper vi gärna till med besluten. Jag tror att ekonomin måste bli mera långsiktig. Det gäller med avseende på miljön men också beträffande ekonomisk politik i övrigt. I en mer integrerad världsekonomi ökar betydelsen av strukturella åtgärder. Fasta spelregler måste gälla i ekonomin. Vidare måste förtroendet för den svenska ekonomin stärkas internationellt genom att att vi deklarerar att devalveringar inte skall förekomma och att inflationen skall bekämpas. I den förra finanspolitiska debatten diskuterades också de olika oppositionspartiernas inställning i olika frågor. Erik Åsbrink påstod att centern och övriga oppositionspartier har en svagare budget än regeringen. Oppositionen inbjöds också till finansdepartementet för en genomgång. Efter det att vi varit med på mötet kunde vi konstatera att regeringens beräkningar — för övrigt tillkomna i all hast — på punkt efter punkt var felaktiga. Herr talman! Det finns verkligen problem i den svenska ekonomin, men de är naturligtvis inte oöverkomliga. Den internationella konjunkturen väntas under de närmaste åren utvecklas starkt. Möjligheterna till en god utveckling av svensk ekonomi finns, om vi för den riktiga ekonomiska politiken. Därtill behövs en ändring av dagens ekonomiska inriktning. Med detta, herr talman, ställer jag mig bakom centerns reservationer i finansutskottets betänkande. Jag avser att votera endast när det gäller reservationerna 2, 6, 34, 44, 64 och 73.

Herr talman! Vi skall nu behandla konsekvenserna av regeringskrisen. Det gäller uppgörelsen mellan socialdemokratin och folkpartiet, men egentligen skall vi också de här dagarna behandla skatteuppgörelsen. Nu har ju de stora elefanterna i politiken så att säga tagit det bästa från bordet, varför bara småsmulorna är kvar. Vi får se vad vi kan göra av det hela. Det senaste halvårets politiska händelser har visat att regeringspartiet har kapitulerat för de kapitalistiska marknadskrafterna. Man talar inte längre om någon egen politik, utan man anpassar sig helt för att styra — om man nu kan styra — marknadens krafter. Detta innebär en skillnad mot tidigare. Den tredje vägens politik med den förre finansministern som ledare innebar ändå att man försökte ge en illusion av en egen väg i politiken. Det hela slutade som bekant med ett stopp. Nu är man tomhänt. Då klagar regeringen över att det är allt svårare att regera som minoritetsregering. Varför? Jo, naturligtvis därför att regeringen har gått åt höger. Borgerligheten måste ju ha någon självständighet kvar och kan inte träffa uppgörelser hur som helst. Den här gången fick regeringen med sig folkpartiet. För vänsterpartiet stod det ju helt klart att det skulle hålla fast vid den socialistiska arbetarpolitiken. Därför kan vi inte samarbeta med en socialdemokrati som tar flera skutt åt höger. Nu är ju den rika världen inne i en långvarig högkonjunktur. Det kommer dock titt och tätt rapporter om att den skall vika. Hurdan ser då framtiden för oss ut? Vad innebär händelserna i Östeuropa och i världen i övrigt? Betyder sammanbrottet för ekonomierna i Östeuropa den slutgiltiga segern för marknadsekonomin, att den fria marknaden kommer att styra på jorden och skänka lycka och välstånd åt alla människor? De som hyllar denna den fria marknadens globala seger glömmer gärna bort att den blir sin egen fiende. Faktum är att utvecklingen av de kapitalistiska länderna under de senaste hundra åren och i synnerhet under efterkrigstiden har inneburit en väldig inskränkning av marknadsekonomin. Genom uppkomsten av storföretagen har marknaden ersatts av planerad verksamhet inom företagen. Genom monopoliseringen av ekonomierna har fungerande marknader ersatts av monopol, fåtalsvälde och karteller. Det kan ingen förneka. Genom uppkomsten av nya former för handeln mellan företag — s.k. nätverk — har de traditionella marknaderna ersatts av helt andra och mer kontrollerade sätt att göra affärer på. Om nu marknaden är god och all planering tydligen enbart dålig, hur kan det då komma sig att kapitalismen i sådan grad har ägnat sig åt medveten planering på marknadens bekostnad? Varför har vi inte kvar 1800-talets marknadsekonomi? När man ser sig omkring i världen finner man att den valda vägen lett till att de tio största industriföretagen i världen har en gemensam försäljning på 670 miljarder dollar. Det motsvarar Sveriges, Finlands, Norges, Danmarks, Österrikes och Belgiens sammanlagda BNP. EG är egentligen ett uttryck för den gigantiska planeringen för storföretagens och monopolens frihet. Men talar man om planering för social rättvisa åt alla, arbete åt alla och planering härför i offentlig gemensam regi reagerar de som företräder marknadsekonomin. Så är det världen över. En latinamerikansk författare uttalade i Aftonbladet häromdagen: ”För oss latinamerikaner är inte kapitalismen en dröm som skall förverkligas, utan en mardröm som har förverkligats. Vår utmaning består inte i att privatisera staten, utan att avprivatisera den. Våra stater har varit köpta till priset av ett lyckat kap för jordoch bankägarna. Och marknaden är inte, för oss, något annat än ett piratfartyg; ju friare desto sämre. Den internationella marknaden stjäl från oss med båda händerna. Den kommersiella handeln säljer allt dyrare till oss, och köper allt billigare. Den finansiella handeln, som lånar våra egna pengar till oss, tar för var gång mer betalt av oss. Vi lever i en region med europeiska priser och afrikanska löner, där kapitalismen handlar som den gode mannen som sade: Jag tycker så mycket om de fattiga, att jag aldrig tycker det finns tillräckligt många.” Detta sammanfattar på ett bra sätt den världsbild som återspeglas i den ekonomi som vi skall integrera oss med. När man ser på världens fördelning av resurser och på miljöförhållandena ute i världen kommer man fram till att den kamp som arbetarrörelsen har fört i hela världen måste fortsätta. Den kan man inte överge. Rättvisa, jämlikhet, solidaritet och gemenskap är den enda väg som kan leda människorna framåt. Närmandet till EG innebär dessutom en risk som det sällan talas om, nämligen att man vid en integration kommer närmare arbetslösheten i Europa, som socialdemokraterna ofta säger att man inte alls vill ha att göra med. Tror man att man kan anpassa sig så nära som möjligt till EG utan att få del av dess arbetslöshet? Om vi för en sådan politik, står tvåtredjedelssamhället och väntar bakom dörren. När de imperialistiska krafterna i världen tidigare gjorde upp om marknaden var nationella gränser ett hinder. Gränsernas roll är i dag inte så stor. Numera är de nationella gränserna inget hinder för kapital och marknader. De imperialistiska blocken är så integrerade med varandra att det inte är något problem. Världskrigen ersätts i dag av kriget mot människorna och uppkomsten av tvåtredjedelssamhället, där produktion av varor och tjänster genomförs för bara en liten del av människorna i den rika världen. Vi lever i en högkonjunktur, men upplever kriser där t.ex. regeringen tvingas avgå men sedan kommer tillbaka. Den har en rad ekonomiska problem att ta itu med. Bytesbalansen har spelat en stor roll för regeringarnas tillkomst och fall. Det har gjorts upprepade beräkningar av bytesbalansens effekter. Investeringarna utomlands är mycket stora, inte minst räntebetalningarna på dem. Borgerligheten menar att vad som nu saknas är investeringar i Sverige. Hur skall Sverige göra för att bli attraktivt för kapitalinvesteringar, så att vi får en balans? Hur lågt skall de svenska lönerna pressas? Hur låga skall skatterna på kapital och förmögenheter bli för att förhållandena skall bli jämbördiga med dem som råder i Europas centrum? Kravet på ett nationellt kapital är oerhört viktigt i detta sammanhang. Ett sådant kapital kan stödja en långsiktig utveckling av vårt land och kan också bidra till en regional balans. Ett annat problem som har varit mycket tydligt är löneökningarna och inflationen. Löneökningarna i vårt land är för höga, och vi förlorar i konkurrenskraft, trots att fördelningen i vårt land under hela 80-talet har gått åt fel håll från arbetarrörelsens synpunkt och trots att vinsterna och förmögenhetsklyftorna har ökat. Självfallet känner stora grupper i samhället av detta. De lågavlönade, framför allt många kvinnor, har i dagens samhälle ett hårt slit och drabbas av effekterna av denna politik. Till dem har man sagt: Håll ut! Det blir din tur med den tredje vägens politik. Men det blev aldrig deras tur. Det är den politiken som i dag avslöjas. Det måste till en helt annan politik för att skapa ett engagemang i vårt samhälle och möjligheter att förändra det. Det klagas alltid på produktiviteten och tillväxten. Vems fel är det att det brister i dessa avseenden? Har vi slöa, sjukskrivna, okunniga, ineffektiva arbetare i vårt land? Eller har vi investerare som inte är framsynta nog? Man skulle också kunna tro att detta är resultatet av den förda politiken. Är det en tungrodd offentlig verksamhet som ligger bakom bristerna? Nej. Hur skall arbetslivet egentligen vara organiserat? Vad betyder avsaknaden av demokrati i arbetslivet? Hur används kunskapen och hur skapas kunskap i ett samhälle? Hur investeras det för framtiden? De som alltid hävdar att bristerna i produktiviteten och tillväxten är de arbetandes eller de s.k. offentliga monopolens fel vill inte svara på de frågorna. Det måste vara något systemfel i den kapitalistiska marknadsekonomin som skapar dessa ständiga problem trots högkonjunktur. Det visar sig också tydligt här i debatten. Tobisson pekade på att företagen flyttar utomlands i allt högre grad. Det måste vara något fel när systemet i vårt samhälle inte fungerar. Eller kanske måste ett kapitalistiskt samhälle i periferin av Europa se ut så här. Det pågår i samhället en kamp om vilka värderingar som skall råda. Arbetarklassens värderingar har vunnit framgång. Det har skett genom en mångårig kamp från rörelsens sida. Under 80-talet har medelklassens och överklassens synsätt tagits över, tyvärr långt in i arbetarrörelsens led. Utan känsla för sina egna ståndpunkter har man givit efter för framför allt medelklassens och överklassens värderingar. Det gör ju att man får en reaktion i arbetarrörelsen. Arbetarrörelsens värderingar om rättvisa och jämlikhet, solidaritet och gemenskap står och kommer att stå emot egoismen och den starkes rätt. När arbetarrörelsen har spelat den här starka rollen i samhället och SAP i regeringen genom högerpolitiken försvagat den, har naturligtvis initiativet gått över till Bildt, SAF och den ideologibildning som högern står för. Vi har även fått ett pragmatiskt block i mitten med folkpartiet, centern och socialdemokraterna, som försöker följa efter i den här politikens spår. Carl Bildt säger helt öppet: Jag vill inte sitta i någon regering, jag vill ha initiativet i politiken. Så är det ju! Därför är det ingen tillfällighet att vänsterpartiet har bytt namn. Vår huvuduppgift är faktiskt att fortsätta på den väg vi har stakat ut, att restaurera arbetarrörelsen och förnya den. Därför är vårt namnbyte i tiden. Det är en anpassning till den politik vi har fört sedan 1964. Som vi ser det gäller det nu att bilda den motkraft som arbetarrörelsen tidigare var mot högerpolitiken. Basen är arbetarrörelsen och miljöoch kvinnorörelserna. Vänsterpartiet jagar inte i första hand röster utan vill i stället se till att det blir engagemang i samhället för arbetarrörelsens grundläggande värderingar. Det har socialdemokratin undvikit i många år. Därför har vi högerinflytandet i samhället. Kanske är det ett tidens tecken att Claes Roxbergh här under partiledaromgången sade att det inte har hänt så mycket på miljöområdet sedan miljöpartiet kom in i riksdagen. Det kanske är alldeles riktigt. Att skapa rörelse mot högeridéer, mot miljöförstörelse är inte i första hand att bilda partier utan att skapa rörelse i samhället. Herr talman! När kompletteringspropositionen och framför allt finansplanen lades fram sades det från regeringens sida att arbete åt alla var den ekonomiska politikens viktigaste mål. Vi har registrerat att den formuleringen är borta och påpekat det i vår motion. Vi vet inte riktigt var regeringen i dag står i fråga om målet arbete åt alla. Kommer man att driva den frågan hårt? Kan man det? Regeringen har sagt att den i praktiken har överlåtit åt riksbanken att driva penningpolitiken. Då är frågan: Kan finanspolitiken göra någonting åt detta? Kan vi hävda rätten till arbete åt alla under sådana förhållanden? Den frågan ställer vi till socialdemokratin. Är denna politik trovärdig på sikt, när man steg för steg ger efter för de nyliberala värderingarna? Jag skall kort kommentera 10-punktsprogrammet, som regeringen och folkpartiet gjort upp om. Som vi i vänsterpartiet ser det, har detta program kommit till framför allt därför att det i socialdemokratins politik saknas ut rymme för en klassisk socialdemokratisk politik. Man har inget alternativ. Man har gått nyliberalismens väg. Vi säger nej till momshöjning. Den är inte i tiden, den är fördelningspolitiskt fel. Och den skattereform som skall diskuteras i morgon slår igenom på en rad områden. Den är inte bara fördelningspolitiskt felaktig. Den drabbar många andra områden i samhället. Den griper in i avtalsrörelsen och på arbetsmarknaden. Vi tror inte att vi har något gott att hämta ur denna skatteomläggning. Vi menar att skulle man göra en skatteomläggning borde den helt bygga på skatt efter bärkraft. Det gör knappast denna omläggning, som sänker de direkta skatterna och i stället i hög grad höjer de indirekta, inte minst när det gäller boendet. Lönebildningen är återigen regeringens viktigaste fält. Det gäller att hålla igen lönerna, framför allt de lägsta lönerna. De som har medelhöga och höga inkomster är välkomna att höja sina löner, de är inte på något sätt lönebildande, enligt regeringens och högerns sätt att se på politiken. Därav följer också att det bara är lönenedpressning som kan hjälpa till att hålla nere priserna i samhället. Någon inriktning på vinstmarginalerna markerar man inte. Man hissar inte flagg för att säga att nu får det vara nog med vinster. Skall vi ha ett arbetsliv med hög produktivitet, då skall vi helst pressa arbetarna med piska och locka litet med morot. Vi skall ha produktivitetskommittéer överallt. Men ett demokratiskt arbetsliv med inflytande för dem som verkligen är i arbetslivet, det ser man inte mycket av. Någon bättre arbetsmiljö som förhindrar utslagningen ser vi inte heller mycket av i dag. Vi skall ha ökade arbetsinsatser, och det är bra med rehabilitering. Men att förhindra att människor behöver rehabiliteras måste vara det allra viktigaste, som vi ser det. Men utslagningen fortsätter dag för dag, och vi ser inga påtagliga förslag för att förändra den utvecklingen. Anne Wibble var nog sanningen närmast när hon talade om att privatisera sjuklönerna. I det låg ganska mycket, ärade kammarledamöter. Visserligen fanns en reservation om att människor i arbetslivet inte sjukskriver sig bara därför att de vill vara hemma. Men det ligger där en ökad press i alla former på de arbetande. Dessutom skall man också arbeta under semestern. Det är vårt samhälles erbjudande till de mest lågavlönade, de som har det sämst i samhället, de familjer som råkar ha det besvärligt. De får socialdemokratins erbjudande. Samtidigt har man skapat överhettningen i samhället och vill i stort sett inte göra någonting åt den privata tjänstesektorn, som omhuldas trots den ena rapporten efter den andra om den låga produktiviteten i den privata tjänstesektorn. Man skall också dämpa den privata konsumtionen. Behandlingen av föräldraförsäkringen är en skandalös händelse i socialdemokratins era. Det har redan drabbat många hårt att inte kunna räkna med den. Och att ta upp sådana borgerliga förslag som att öka egenavgiften i arbetslöshetsförsäkringen är faktiskt ganska upprörande. Inte minst reagerar vi från vänsterpartiet på spelreglerna på arbetsmarknaden. Trots att man vet att situationen är som den är låter man utmanande arbetsgivare bedriva sin verksamhet utan avtal och låter dem betala ut löner över huvudet på de anställda. Man ser till att arbetarna går i strejk och låter dem sedan drabbas av strejkböter. Utredningsförslaget om 5 000 kr. i strejkskadestånd kommer tillbaka. Jag tror inte man lägger någon bra grund för produktivitet och tillväxt i samhället genom den typen av ordning och reda på arbetsmarknaden. Herr talman! Vi står fast vid att den viktigaste frågan för den ekonomiska politiken är allas rätt till arbete. Vi måste ha en social rättvisepolitik, en fördelningspolitik som är rättvis i samhället, en bra miljö. Det måste vara de övergripande målsättningarna för politiken framöver. Detta framkommer i de reservationer till detta betänkande som vänsterpartiet ställer sig bakom. För att få en ändamålsenlig hantering i riksdagen inskränker vi oss till att yrka bifall till reservationerna 3, 39 och 74.

Herr talman! Vi står inför slutuppvisningen av det samhälleliga budgetarbetet för budgetåret 1990/91. Ett budgetarbete skall vara framåtsyftande och bygga på sakliga analyser av landets samlade ekonomiska situation nu och under det närmaste året. Vi befinner oss i en situation som innebär att vi inom ekonomin på allvar måste väga in de pågående ekologiska störningarna i våra beslutsunderlag och lägga fram förslag som förbättrar miljösituationen och som är inledningen till ett återuppbyggnadsarbete. Vi måste anvisa metoder för 90-talets och framtidens problem och inte arbeta som om vi vore kvar på 1950-talet. Det är därför som miljöpartiet de gröna inte hänger sig åt siffermagiska debatter. Vi vill arbeta konstruktivt och långsiktigt för att klara framtidens problem, de problem som vi alla känner så väl, de problem som man i finansdepartementet och inom de stora partiernas ledningar är så förfärad över att behöva ta itu med. Att erkänna insikten om att den förda politiken ger upphov till orimliga miljökonsekvenser är så ångestskapande att man föreslår mer av de åtgärder som har drivit oss till de ekologiska problem som vi nu ser växa framför våra ögon. Ett grönt parti ställer inte upp på en sådan utplundringspolitik. I det ljuset skall alla de förslag som miljöpartiet de gröna lägger fram ses. De är genomtänkta och innebär ett socialt ansvarstagande nu och för framtiden. I ekologiska kollapser får det sociala och demokratin det svårt. Demokratin är en så viktig mänsklig landvinning att den inte får förödas vare sig av centralstyrning eller miljöhot. Dysterheten är det genomgående temat, som alltid i ekonomiska sammanhang. Från högerkanten får vi veta att det är just den politik som moderater och folkpartister förespråkar som verkligen behövs för att lyfta landet ur den påstådda ”ekonomiska slummen”. Där talar de stora centralisterna i svensk politik, de som tror att allt beror på ett fåtal mäns insatser för att klara av problemen, de som är så till den grad fixerade vid storskaliga och centrala lösningar och en inbyggd misstro mot sin egen förmåga att lösa problem att de utan vidare vill föra över beslu tanderätten över vår ekonomi och vårt samhälle in i minsta detalj till Bryssel och till marknadens osynliga händer. De vill desarmera riksdagens inflytande över den ekonomiska politiken genom att frikoppla riksbanken från politisk styrning genom demokratiska beslut. Meningen är att riksbanken skall bekämpa inflationen och ha ökad arbetslöshet som dragspel. Syftet från högersidan är att vi skall få en kontinental situation med lägre inflation och stor arbetslöshet. Tankarna på den fulla sysselsättningen håller på att vittra bort, och den traditionella, socialt medvetna svenska arbetsmarknadspolitiken som bygger på arbetslinjen verkar vara hotad. Högerkrafterna visar nu tydligt att de misstror inte bara sig själva utan även de demokratiska beslutsprocesserna, som vi har byggt upp under så lång tid och med framgång. Vi behöver inte mindre demokrati i Sverige — vi behöver mer. De demokratiska beslutsorganen skall inte degraderas, de skall utvecklas. Vi är på väg in i en sorts EG-socialism, där alla viktiga beslut centraliseras till en punkt i Västeuropa. Parlament och andra demokratiska beslutande församlingar kommer på undantag. Demokratin reduceras och ersätts med konsumenternas köpval. Plånbokens rösträtt blir i EG viktigare än den demokratiska och medborgerliga. Misstron mot medborgarnas förmåga kan knappast gå längre. Detta är märkligt med tanke på att vi nu är mer utbildade och lärda till självständigt kreativt tänkande än vad man har varit under någon tidigare känd period i mänsklighetens historia. Högergruppen — moderater och folkpartister — är dyster, trots att det är dess politik som genomförs. Sakligt är det så att vi har en hög inflation som har underbyggts via höga vinster, hög sysselsättning, stor efterfrågan på arbetskraft och stigande priser och löner. Produktionskostnaderna stiger, och vi får det svårare med exporten. Konkurrentländerna har haft lägre inflation kombinerad med mycket hög arbetslöshet i en av de längsta och mest intensiva högkonjunkturperioder som vi har sett. Prisstegringarna blir därmed lägre och deras varor mer konkurrenskraftiga. Orsaken till vår situation är att vi har en så stor konsumtionskraft och att den svenska industrin under lång tid har gått för full kapacitet. De flesta som kan göra arbetsinsatser, utom de 60 000 arbetsföra i flyktingförläggningarna, är i arbete. I en fungerande marknadsekonomi regleras kostnader genom tillgång och efterfrågan. Brist på arbetskraft driver upp löner och priser. När den svenska industrin inte kan förse konsumenterna med det de vill ha, stiger importen mycket snabbt. Den kapacitetsträngda industrin kan inte öka exporten. Vi får då logiskt en bytesbalans som blir negativ i en allt snabbare takt. Svårigheterna beror, till skillnad från vad som hävdas i debatten, på att den ekonomiska politiken egentligen har lyckats. Den nuvarande ekonomiska politiken har ju som primära mål att öka den materiella förbrukningen BNP och att värna om den fulla sysselsättningen inom lönearbetet. Allt detta har man lyckats med. Från högerhåll ser man det stora flödet av kapital till spekulativa fastighetsmarknader på kontinenten som ett bevis på att industrin och det interna tionella industrikapitalet flyr Sverige. Kapitalägare tror inte på Sverige som industriland, får vi veta. Skälen till kapitalflykten är dock andra. Ett skäl är att vi har brist på arbetskraft, och då är det inte särskilt meningsfullt att bygga upp nya produktionslinjer. På kontinenten vimlar det av arbetsvilliga med blygsamma krav på lönestegringar och arbetsmiljö. Då hamnar investeringarna där. Sådan är marknadsekonomin. Det är inte rimligt att ena ögonblicket hylla en princip och sedan beklaga sig över dess konsekvenser. Ett annat skäl är den slopade valutaregleringen, som medför att kapitalet nu häckar på den spekulativa fastighetsmarknaden på kontinenten. Där går det att göra snabba klipp. Det lockar, och kortsiktigheten breder ut sig. Det ekonomiska tänkandet är nu utomordentligt kortsiktigt. De recept som anses klara alla våra bryderier med bytesbalans och inflation innefattar egentligen bara en sak: Öka andelen lönearbete så att vi kan producera och konsumera mera. Den stora skattereformen har som primärt mål att öka de mindre bemedlades arbetsinsatser. Med hjälp av sänkta marginalskatter och stigande vardagskostnader skall de tvingas till mer och intensivare arbete. Vi får en långsiktig omfördelning av skatter och arbete till de mindre bemedlades nackdel. Socialdemokraterna bedriver nu tillsammans med folkpartiet en politik med klara högerförtecken. Moderaterna kan från åskådarplats följa ett fascinerande skådespel, som innebär att socialdemokraterna nu är i full färd med att skrota en solidarisk ekonomisk politik. Efter 100 år vänder de sig bort från sig själva. Moderaterna kan från åskådarplats följa hur två partier i samverkan föröder sitt förtroendekapital. Moderaterna kan i denna situation lugnt invänta det pågående förfallet och kamma hem vinsterna i kommande val. Moderaterna vinner på walk over. Den ekonomiska högerpolitiken har givit oss stora problem genom att den är medvetet konsumtionsdrivande. Ständigt ökad konsumtion och ökad materiell förbrukning ger oss de ekologiska problem som vi nu är mitt uppe i. Vi ser som ett resultat av industrisamhällets alla utsläpp hur produktionsförmågan i de biologiska systemen hela tiden sjunker, och följden blir försvinnande fiske, tynande skogar och en jordbruksproduktion som kan upprätthållas med massiv insats av försurande konstgödsel och jordbruksgifter, som i sin tur gör läget än värre. Det som ser lyckat ut är inget annat än en pågående katastrof. Att ta sig ur den är inte det lättaste. Det kräver nämligen politiskt mod, det kräver förmåga att övertyga medborgarna om att vi måste ändra livsstil, och det kräver att förändringarna kan genomföras på ett socialt acceptabelt sätt så att utsatta grupper skonas. Miljöpartiet de gröna har i sina motioner om den ekonomiska politiken visat på de vägar som vi kan gå för att minska den materiella förbrukningen för icke förnybara tillgångar. Vi är inte tillväxtfiender, som så ofta hävdas. Vi vill att tillväxten skall ske med hänsyn till ekologiska, sociala och mänskliga begränsningar. Vi vill att vi skall återbruka i stor omfattning och använda resurserna effektivt. Metoden är att arbeta med miljöinriktade skatter och avgifter, som med hjälp av fungerande marknadskrafter styr mot mindre skadliga konsum tionsmönster och mot återbruk. De skatteintäkter som kan tas in den vägen vill vi använda för att bygga om och bygga ut bl.a. den spårburna trafiken. Vi vill att resenärerna skall få fullgoda alternativ till flyg och bil i så stor utsträckning som möjligt. Det innefattar en utjämning av beskattningen av flygbränslen så att den kommer i paritet med den för vägfordon. Vi har svårt att se varför vi skattevägen skall gynna ett trafikslag som har så stor miljöskadande verkan. Vi vill vidare reformera energibeskattningen så att skatt tas ut på energiråvaran. Det leder till att användarna blir hushållningsbenägna. De stora skattesubventionerna till elintensiv industri måste successivt avvecklas, bl.a. i enlighet med Bergen-deklarationen. Grunden för energiprissättning måste vara den långsiktiga marginalkostnaden. De övervinster som därvid uppkommer i gammal kraftproduktion kan dras in till staten för att användas till att utveckla inhemska förnybara energislag. Används denna prissättningsmetod blir det nästan alltid billigare att hushålla och spara än att investera i ny energialstring. Det är förvånande att man inom svensk industri så till den grad har låst sig till att vi måste ha kvar kärnkraften oavsett alla dess väl dokumenterade risker. Det är förvånande och skrämmande att män som i sina vanliga dagliga gärningar är utomordentligt kreativa och villiga att anpassa sig till marknadens krav inte för sitt liv kan tänka sig att tänka om när det gäller energiförsörjningen. Blir man sådan när man bara har att ta kortsiktiga hänsyn till kapitalets förmerande? Har dessa män inga hustrur och barn, som med vakna ögon ser vart vi är på väg och vad som måste göras? Kan inte dessa insiktsfulla få männen att förstå att de måste handla annorlunda? Lever dessa män och deras uppbackare här i riksdagen fullkomligt andligen isolerade från den värld och det nyhetsflöde som omger dem? Är det bara de rosaskimrande sidorna i dagstidningarna som invaggar dem i förföriska framtidsdrömmar och ger dem trygghet? Det finns alla skäl i världen att vakna och ta ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt ansvar. Finansministern var här i kammaren för att diskutera ekonomi och framtid. Det skulle vara av största intresse att få ta del av hans tankar kring de avgörande långsiktiga frågorna om ekonomi och ekologi. Frågorna är svåra. Men vi kan därför inte fortsätta att undfly dem. Vi har ett gemensamt ansvar att lösa dessa frågor. Vi i miljöpartiet har gång på gång uttalat denna vilja, men vi har hitintills inte fått något positivt gensvar. Riksdagen har satt upp ett antal mål för energipolitiken. De är förenliga med varandra. De skall uppfyllas med råge framöver, och kärnkraften skall avvecklas med start allra senast år 1995 och med definitiv slutpunkt senast år 2010. De s.k. nationalälvarna skall ges grundlagsskydd mot exploatering. Miljöpartiet de gröna vill fördela om skatterna så att skatt på arbete minskar och skatterna på råvaror, energi och skadlig konsumtion ökas. Det innebär att vi vill sänka arbetsgivaravgifterna, speciellt utanför de stora städerna och mest inom de gamla stödområdena. Miljöpartiet de gröna anser att det är viktigt med konsumtionsskatter och borde därför kunna säga ja till en höjd moms. Det gör vi dock inte, eftersom regeringen och folkpartiet vägrar att se höjningen som en del i en politik för en miljöbetingad åtstramning. Vi hade kunnat accepterat höjningen om den hade använts mer selektivt som ett sätt att styra mot resurssnål förbrukning. Det är en fascinerande diskussion som har förts här i dag. Först har man sagt sig vilja höja momsen, och sedan vet vi att moderater och folkpartister har gått ut och sagt sig vilja sänka momsen längre fram. Det påminner starkt om frågan om avvecklingen av kärnkraften, den som skulle avvecklas med förnuft. Först ökade man andelen kärnkraft, och sedan skulle den försvinna. Det är precis samma teknik man använder här. Först höjer man, och sedan skall man sänka. Det är en intressant fråga, och det borde bli en viktig diskussion i kammaren, vad som händer den gången man sänker momssatserna till EG-nivå. Det är fantastiska belopp det handlar om. Ingvar Carlsson gick i dag till rätta med "moderatledaren över 50 miljarder kronor som moderaterna hade underfinansierat sin budget med. Här rör det sig om pengar av samma storleksordning. Det är värt en diskussion. Miljöpartiet de gröna anser också att det nu är dags för krafttag när det gäller att hjälpa de 60 000 arbetslösa i flyktinglägren. Det är inte rimligt att skattevägen tvinga medborgarna till mer och intensivare arbete när det finns stora grupper som medvetet hålls utanför arbetsmarknaden och som verkligen vill komma i arbete. Det finns områden som behöver omedelbara insatser. Vi behöver ett omfattande järnvägsbyggande som måste komma i gång snarast. Gå ut på kapitalmarknaden för att låna upp nödvändigt kapital och sätt i gång. Det kapitalet gör bättre nytta här en bland kontoren i Bryssel. Vi måste få resultatet av våra arbetsinsatser att långsiktigt arbeta här i Sverige för vår framtid.

En sådan ekonomisk politik har vi inte sett ens ett embryo till. De som styr och ställer, vare sig de står i frontlinjen som socialdemokrater och folkpartister eller sitter bekvämt tillbakalutade på åskådarläktaren och drar i trådarna som moderaterna, är inte villiga att ta ett långsiktigt solidariskt ansvar i politiken. Tillsammans för de en politik som medvetet och långsiktigt förstör våra livsbetingelser. Socialdemokraterna bekände färg i februari när de inte kunde acceptera ens de mest blygsamma krav från miljöpartiet de gröna som kunde visa på en sinnesändring och en ändrad politik. De sökte hellre tryggheten i den pågående ekologiska kollapsen och i folkpartiets famn. Jag sade i början av mitt anförande att vi nu står inför slutuppvisningen av det samlade bugetarbetet för året 1990/91. Slutuppvisningen är inte uppbygglig. Den är nedslående, eftersom den, hur det än går med den konven tionella ekonomin, visar vägen in i en fortsatt ekologisk kollaps. Det borde kunna ha varit tvärtom med de samlade kunskaper som vi har och de viljeyttringar som finns hos det svenska folket. Vi kan nu inregistrera ytterligare ett förlorat år för miljön. Vi i miljöpartiet tycker att detta är nedslående. Men vi vet att kampen går vidare. Vi för den, eftersom vi vet att den är så nödvändig. Det kommer att bli hårt och svårt att vända politiken förbi de stora klumpedunsarna och de okänsliga. Men det kommer att gå. Aftonbladet frågade i söndags på sin ledarsida om miljöpartiet kan överleva utan att ta ställning till frågan om höger eller vänster. Herr talman! Som framgått av det tidigare sagda och många andra anföranden, motioner och reservationer, är miljöpartiet de gröna ett oppositionsparti till den pågående högerinriktade politiken. Miljöpartiet de gröna har tagit ställning för en grön, socialt ansvarig, ekologiskt rimlig ekonomisk politik. Miljöpartiet har valt sida mot högerpolitik i dagens form, valt sida för framtiden för oss och kommande generationer i internationell solidaritet.

Herr talman! Anne Wibble började sitt anförande med att hänvisa till en teckning av Staffan Lindén, Staffans Stollar. Direkt efter valet stod socialdemokraterna inför ruinens brant och sade: Nu gäller det att ta ett stort steg framåt. Nu gjorde vi inte det. Vi socialdemokrater hade förut en annan liknelse som vår dåvarande partiordförande ofta nämnde. Under den borgerliga regeringstiden var det en kärra som snabbt rullade ner utför en backe. Det gällde att få stopp på kärran och sedan så småningom lungt och metodiskt baxa upp den igen så att den kom till backens krön för att vi återigen skulle få grepp och överblick över den svenska ekonomin. I den debatt som vi förde i april, för bara några månader sedan, tog jag upp just denna fråga. Den ekonomiska politik som har förts i detta land sedan år 1982 har varit mycket framgångsrik. Nu har vänsterpartiet, moderaterna och även Anne Wibble efterlyst den tredje vägens politik och sagt att det inte står något om den i betänkandet, och därför måste den ha misslyckats. Men den har lyckats. Den tredje vägens politik var att bereda utrymme för investeringar inom industrin för att vi skulle få i gång exporten. Det är ändå detta som har hänt sedan år 1982. Industriinvesteringarna är i dag, vilket har framhållits tidigare här i kammaren i dag av partiordföranden, i fast penningsvärde dubbelt så stora som år 1982. När vi tittat på industriinvesteringarna för det senaste året, som Konjunkturinstitutet har gång på gång fått räkna upp, har ökningen visat sig uppgå till 16,5 70. Trots att det finns vissa tecken på en konjunkturavmattning, fortsätter industriproduktionen att stiga. Produktionen har stigit med 2 20 under årets första månader. En viktig sak som också har uppmärksammats i debatten är det ökade underskottet i bytesbalansen. Det beror bl.a. på att vår industri investerar ute i världen men också på fastighetsköp och andra investeringar. Det är ett uttryck för styrka och växtkraft i svensk industri. Vi har en ökad internationalisering. Det finns självfallet en dragning att komma nära marknaderna, dvs. att skaffa sig gynnsamma positioner ute i världen. Jag kommer från en stad där det tidigare fanns ett företag som hette ASEA men som nu heter ABB. Det sätt som det företaget har handlat med andra företag och investerat ute i världen anser jag vara ett bevis för en styrka i den delen av svensk industri som är mycket internationaliserad. Det skapar naturligtvis förutsättningar för den verksamhet som finns i Sverige och i Västerås. Efter dessa socialdemokratiska år finns det återigen en framtidstro inom svensk industri. Denna framtidstro visar på en slagkraft. Jag tror att det är viktigt att göra en liten repetition. När jag tog upp denna fråga tidigare var några litet förvånade över att det verkligen hade hänt så mycket bra. Det hade tydligen gått dem förbi. Det har blivit framgångar i sysselsättningen. Den är högre både bland män och bland kvinnor än i något annat land. Budgetunderskottet har eliminerats, och det har ersatts med balans i statsfinanserna. Nya resurser har skapats som har gett utrymme både för reallöneökningar så att den privata köpkraften har stärkts och för förbättringar av den offentliga servicen.

Man kan av den debatt som har förts om den gemensamma sektorn och sjukvården bibringas uppfattningen att det där inte har skett någon utveckling. Men faktiskt har omfattande förstärkningar gjorts. Barnomsorgen har t.ex. under denna tid ökat i antal platser från ca 130 000 till över 230 000. Anne Wibble ställde en fråga till Lillemor Arvidsson om den privata barnomsorgen. Men det är en klar majoritet som efterfrågar en kommunal barnomsorg. Jag håller dock med Anne Wibble om att det är viktigt att det också finns andra lösningar som är flexibla och kan passa bra in i vissa sammanhang. Det finns t.ex. kooperativa lösningar av olika slag där föräldrar eller anställda driver verksamheten. Det kan ibland vara lämpligt både i barnomsorg och i äldreomsorg. Eftersom det talas så mycket om kriser, vill jag än en gång peka på att vi kan bokföra ett bra 80-tal. Det är med den utgångspunkten som vi har diskuterat de problem som finns framför oss. En trist företeelse är den svartmålning av det svenska samhället som har gjorts av vissa borgerliga debattörer under det senaste halvåret. Det var synd att Carl Bildt inte tog avstånd från de paralleller som har gjorts med utvecklingen i Sverige och kommunismens sammanbrott i Östeuropa. Det är viktigt att denna debatt inte bara förs mellan de personer som diskuterade om detta i förmiddags, utan att alla här i riksdagen bidrar till ett renhållningsarbete på det området. Det är ganska grumliga tankar som kommer fram av dessa samhällskritiker som inte längre förmår att skilja mellan demokrati och diktatur. De drar ofattbara slutsatser för vårt samhälle av de östeuropeiska diktaturernas sammanbrott. I Sverige övervakas varje politisk åtgärd inom det ekonomiska området, liksom inom andra områden, av en fri press som i stor omfattning har sina lojaliteter hos grupper som i det korta perspektivet varit de som har förlorat privilegier under utvecklingens gång. Varje steg som tas övervägs noga och bevakas vid val. Inte mindre än 20 gånger har den socialdemokratiska regeringens politiska åtgärder utvärderats av folket i fria val. Att då jämföra det ekonomiska systemet som genom den demokratiska processen har skapats i vårt land med de kommunistiska ekonomierna är helt orimligt. Det är viktigt att vi från riksdagens talarstol eftertryckligt tar avstånd från sådana tendenser att misskreditera vårt samhälle just med utgångspunkt i utvecklingen i Östeuropa. Företagareförbundet sprider en skrift i Östeuropa för att informera om hur eländigt det är i Sverige. Titeln på skriften är ”Den svenska välfärdsstatens uppgång och fall”. En bild av det svenska samhället som stämmer mer överens med vad allmänheten och verkligheten säger är den bild som FNs utvecklingsorgan har framställt. Där tilldelas Sverige en andraplats strax efter Japan. Världens länder graderas efter ett välfärdsindex. I den undersökningen tas hänsyn till inkomstförhållanden, fördelning av välstånd, livslängd, hälsa, inflytande, miljö och andra välfärdsfaktorer. Jag tycker att det är nödvändigt att göra denna utblick efter att ha läst de borgerliga reservationerna. Det talas om ett grundligt misslyckande, att det går dåligt för Sverige och att 80-talet är det försuttna chansernas decennium osv. Det är inte så. Men det är klart att aptiten växer medan man äter. Aptiten har växt, och växer, i det svenska samhället. Våra ambitioner är större än vad som ryms inom svensk ekonomis tillväxt. Vi har fått en överhettad ekonomi. Det tycks ha växt fram en uppfattning om att svensk ekonomi tål vilka reformer och löneökningar som helst. Vi har under de tre senaste åren som bekant kostat på oss 28 20 löneökningar, samtidigt som produktiviteten endast har ökat med ca 6 70. Detta har lett till kraftigare pristegringar än i de länder som vi konkurrerar med och till kostnadsstegringar som innebär en försämrad konkurrenskraft för det svenska näringslivet. Därmed föreligger en risk för att vi successivt tappar marknadsandelar, och på sikt leder detta till en ökad arbetslöshet. Det är angeläget att göra någonting åt dessa problem. Till helt nyligen har ju regeringen inte kunnat få majoritet för de åtgärder som varit nödvändiga. Men genom den uppgörelse som nu har träffats mellan socialdemokraterna och folkpartiet kan de nödvändiga åtgärderna vidtas. Som Anne Wibble tidigare sade i debatten kan vi se att denna överenskommelse redan har givit effekt, bl.a. i form av successiva räntesänkningar med över 2 70 sedan uppgörelsen träffades. I den problembild som i dag målas upp ingår bl.a. alltför stora kostnadsökningar. Vi har att räkna med löneökningar på 8,5 20 under 1990, och Lars Tobisson tvivlar på att ökningen stannar där. I de viktigaste konkurrentländerna ligger löneökningarna på ca 5 Jo. Dessutom utvecklas produktiviteten i dessa länder i allmänhet bättre än hos oss. Den dåliga produktivitetsökningen är ett av de problem som också Lars Tobisson och Anne Wibble berörde. Vi befinner oss i en fas av utvecklingen där tjänstesektorn ökar i betydelse. Det kan vara ganska svårt att mäta produktiviteten i denna sektor, men man kan ändå konstatera att produktiviteten har utvecklats ogynnsamt, inte minst när det gäller den privata tjänstesektorn.

Det finns vissa tecken på att vi börjar möta svårigheter. När de svenska industriföretagen för ett halvår sedan tillfrågades, ansåg mer än hälften att den främsta bristen var att produktionsfaktorerna — bl.a. arbetskraft — begränsade produktionen. I en enkät från början av året angav två tredjedelar av företagen däremot efterfrågeläget som det främsta hindret för god tillväxt. De snabba försämringarna sker främst inom verkstadsindustrin. I ett mer utsatt konkurrensläge stiger kostnaderna samtidigt som vinstmarginalerna minskar, vilket drabbar investeringarna. Detta hotar att bryta den gynnsamma utveckling som vi har haft beträffande industriinvesteringarna. Därför gäller det nu att skapa en solidare grund i svensk ekonomi för att möta både de konjunktursvängningar som kan komma och de mycket spännande utmaningar som vi har framför oss under 90-talet. Här måste finanspolitiken utnyttjas. Det går inte att lägga huvudansvaret på penningpolitiken, för det leder till högre räntor och ännu högre inflation. Det krävs olika åtgärder för att anpassa efterfrågan till tillgängliga resurser så att arbete och sparande kan stimuleras. Därigenom kan inflationen hållas tillbaka, vilket bidrar till att successivt stärka vår internationella konkurrenskraft. Det krävs då samordnade insatser över breda fält. Den enskilda åtgärd som kommer att ha störst inverkan på den ekonomiska utvecklingen framöver är naturligtvis det andra steget i den skattereform som vi skall fatta beslut om i morgon. Jag håller med Anne Wibble om att detta borde kunna sänka golvet så att det blir en nedväxling när det gäller takten i löneoch prisutvecklingen. De avtal som skall ingås nästa år bör träffas i så god tid att de kan påverka budgeteringen och prissättningen för 1991. Oppositionspartierna, förutom folkpartiet, upprepar tyvärr sitt nej till det andra steget i skattepaketet, som ändå är så betydelsefullt för svensk ekonomi. Många som i dagens debatt har kritiserat skattereformen bortser ifrån det rättvisa i den beskattningen av arbete och kapital som reformen innebär genom att kapitalbeskattningen skärps. När man säger att skattereformen är fördelningspolitiskt orättvis bortser man ifrån alla de kompletterande åtgärder som ingår i skattesystemet för att stödja låginkomsttagare och de ekonomiskt svaga grupperna. Genom denna reform får ändå de flesta nästa år en inte oväsentlig höjning av den reala inkomsten. Det har gjorts en del beräkningar som har analyserat både centerns och moderaternas skattepolitik. Dessa beräkningar har visat att deras skattepolitik skulle leda till ökade klyftor i samhället samtidigt som förslagen innebär betydande budgetförsvagningar. Här har diskuterats olika belopp som fattas i genomsnitt under en treårsperiod. Det kan vara viktigt att framhålla detta, eftersom kritiken — inte minst från centern — varit att skattereformen är fördelningspolitiskt orättvis. Klockan går. Det finns en hel del förslag när det gäller åtgärder på arbetsmarknadsområdet, men jag hoppar över en del av dem. På talarlistan finns representanter från arbetsmarknadsutskottet uppsatta. Jag förmodar att de kommer att närmare gå in på detta. Det behövs åtgärder för att öka utbudet på arbetskraft, samtidigt som det finns ett behov av att dämpa den privata konsumtionen genom att tillfälligt höja mervärdeskatten med 1 96 fram till den 31 december 1991. Om man ser på mervärdeskatten enbart som en isolerad åtgärd, kan man säga att den leder till ett högre skattetryck. Sammantaget, med de övriga åtgärderna i paketet och de åtgärder som föreslås på skatteområdet, kommer ändå det totala skattetrycket för 1991 att bli lägre. Dessutom är momshöjningen tillfällig. I kombination med andra åtgärder är den till för att dämpa konsumtionsutvecklingen. Övriga åtgärder i paketet är väl kända. Vi har den planerade barnbidragshöjningen. Den bör genomföras i två etapper. Utbyggnaden av föräldraförsäkringen är en angelägen reform. På grund av de överhettningseffekter som vi har i ekonomin måste det ytterligare genomförandet dock anstå något. Ett steg har ju redan genomförts. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till finansutskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Jag vet inte om Roland Sundgren gästspelar i rollen som socialdemokratisk talesman i finansutskottet, eller om han så småningom kommer att få en fast tjänst där. I vilket fall som helst tror jag att Roland Sundgren gör klokt i att lägga bort skrytvalserna om att allt är så bra, som han har excellerat i såväl förra gången i denna sin nya roll som här i dag. Om Roland Sundgren inte gör det, kommer han faktiskt att framstå som något slags gäst hos verkligheten. I den senare delen av anförandet börjar det finnas tendenser till markkontakt, och det finns där i alla fall en medvetenhet om att det kanske finns hot om problem. Sedan förlorar han emellertid fotfästet igen när han börjar tala om att de moderata förslagen skulle leda till så fantastiska underskott i olika avseenden. Inledningsvis hann Roland Sundgren säga att den ekonomiska politiken har varit mycket framgångsrik. Vart har den då fört oss? Jo, vi har en tillväxt i år, och kommer att få det även nästa år, under 196. Tar man hänsyn till befolkningsförändringen är det egentligen liktydigt med total stagnation, och det är sämst bland OECD-länderna. Roland Sundgren sade att vi ändå har låg arbetslöshet. Som jag har påpekat tidigare har vi ingen tillväxt men låg arbetslöshet. Det innebär att vi har en mycket dålig produktivitetsutveckling. Då går det bakåt för Sverige. Vi förlorar våra konkurrensmöjligheter. I går fick vi den hittills högsta officiella siffran på inflationen. Den blir i år bortåt 119260 enligt Konjunkturinstitutet. Roland Sundgren skall nu sätta i gång och ytterligare höja den genom att medverka till att skärpa momsen med 1,5 4. Roland Sundgren hävdar att bytesbalansunderskottet tyder på en styrka hos svensk industri. Det ganska slitna uttrycket om att man tar sig för pannan passar väl här. På vilket sätt är det en styrka hos svensk industri att svenska kapitalplacerare föredrar att köpa fastigheter utomlands eller att köpa aktier i utländska företag? Svenska företag finner att de på grund av ovissheterna om energipolitiken och Europasamarbetet inte vågar satsa i Sverige, utan föredrar att lägga sin verksamhet innanför EG-muren, kanske på platser där det också är tryggare med en billig energiförsörjning. Är det verkligen en styrka hos svensk industri? Jag påvisade att bytesunderskottet växer med 20 miljarder om året. Man kan räkna ut, som vi har gjort i vår motion, att det inte finns något slut på denna utveckling. Från 1991 och framåt fortsätter det att växa, med de tendenser som vi nu ser. Jag antar att Roland Sundgren ser det som ett tecken på ytterligare förbättringar och styrketillväxt i svensk industri. Mitt recept lyder: Lägre skatter, liberaliserad förvärvslagstiftning. Vad tycker Roland Sundgren att vi skall göra? Anne Wibble har mer eller mindre lovat här att Roland Sundgren skall medverka till att sänka skatterna på sparandet. Det vore en bra åtgärd. Kommer Roland Sundgren att ställa upp på det?

Herr talman! Jag skall inte upprepa vad Lars Tobisson sade, men det är ett faktum, Roland Sundgren, att skälet till att det inte står i betänkandet att den tredje vägens politik har varit så framgångsrik som Roland Sundgren säger är att så inte är fallet. Man skall inte upprepa saker som alla vet är falska. Då gör man sig faktiskt litet löjlig. Roland Sundgren kommenterade två områden, som jag tillät mig att ta uppi mitt anförande. Det första gäller utvecklingen inom den sociala tjänstesektorn, där han i likhet med vad Ingvar Carlsson sade i morse, vill tala om hur mycket förbättringar som har skett, t.ex. inom barnomsorgen. Jag har inget att invända mot detta. Det är dock ett faktum att de problem som jag pekade på gäller att det har skett en betydande ökning av dem som inte har fått sina behov tillgodosedda. Det är de kvarvarande köerna och bristerna som man i politiskt arbete skall göra något åt. Man kan inte bara stå och yvas över det som har skett, utan man måste ha något slags ambition inför framtiden. Det påvisades att ungefär 50 000 barn står i dagiskö. Min fråga till Roland Sundgren var om han tycker att den förnyelse som har skett i den offentliga sektorn, i den sociala tjänstesektorn, har varit för långsam eller om han tycker att den har varit tillräcklig. Folkpartiet tycker att den har varit långsam. Skälet till att den har varit långsam är att socialdemokraterna konsekvent har motarbetat att man använder sig av privata initiativ och alternativ. Därigenom har ni socialdemokrater aktivt medverkat till att köerna inom barnomsorg, äldreomsorg och på andra områden har vuxit och att människor har fått sämre vård. Roland Sundgren tolkade tydligen det jag sade om offentliga monopol och privata alternativ som om jag skulle vilja att ni frågade Lillemor Arvidsson. Sannerligen inte, Roland Sundgren. Är det något som jag skulle önska så är det att ni avstod från att fråga om lov för att göra olika saker, och jag vill allra minst att ni skall fråga Lillemor Arvidsson. Vad jag kräver av Roland Sundgren och andra socialdemokrater är att ni skulle våga påstå, frankt deklarera, att privata alternativ är bra och offentliga monopol dåliga. Jag skulle gärna vilja att Roland Sundgren skulle säga precis vad han tycker på denna punkt.

Herr talman! Jag vill börja med att ansluta mig till vad Roland Sundgren sade i sin inledning om att vi måste ta avstånd från den konsekventa svartmålning av det svenska samhället som bedrivs från vissa kretsar i detta land. Jag tycker att det är fruktansvärt olyckligt och osolidariskt. Sverige är ett fantastiskt bra land, med fantastiska människor som gör strålande insatser i olika situationer. Det tycker jag att man kan lyfta fram, i stället för att skildra samhället så fruktansvärt nattsvart som man gör. Jag har läst delar av den sextiosidiga skriften, och jag måste säga att jag inte känner igen Sverige i beskrivningen från dem som har författat skriften. Det finns även ledamöter som ibland skildrar Sverige på ett sätt som jag inte känner igen. Det tycker jag faktiskt att man skall sluta med. I ärlighetens namn finns det all anledning att vara stolt över Sverige och de prestationer som vi har uppnått tillsammans under många år. Att vi har problem är en sak, men att svartmåla landet på det sättet tycker jag är en skandal. Det är orimligt. Roland Sundgren sade också att vi står inför spännande utmaningar i framtiden. Visst gör vi det, men han nämnde inte ett enda ord om en av de mest spännande utmaningarna i framtiden. Det gäller hur vi skall kunna komma till rätta med våra ekologiska problem, så att vi kan få en framtid med ett minimum av ekologiska och miljömässiga störningar. Med hjälp av ekonomisk politik och skattepolitik kan man göra väsentliga insatser för att komma till rätta med de problem som vi ser och som accelererar framför våra ögon. Jag tycker det vore en spännande utmaning för svensk socialdemokrati att på allvar ta sig an dessa problem. Det intressanta är faktiskt att socialdemokraterna, som ju är ett minoritetsparti och därmed också ett vågmästarparti, har en utomordentlig chans i Sveriges riksdag att ta itu med dessa problem. Det finns åtminstone tre partier till som är villiga att hjälpa till och arbeta med dessa frågor. Sedan finns det två partier på högerkanten som ger fullständigt tusan i problemen, men dessa tycker jag att vi kan bortse ifrån om vi skall ha en spännande framtid. Om ni vill ha en dålig och usel framtid skall ni luta er mot moderater och folkpartister.

Herr talman! Jag blir bekymrad för socialdemokratins och arbetarrörelsens del när jag hör Roland Sundgren. Är budskapet att den tredje vägens politik har lyckats? Det gör mig också bekymrad att borgerligheten i stort sett får anfalla hela arbetarrörelsen och att socialdemokratin med sitt uppträdande försämrar möjligheterna att göra ett motstånd mot högerpolitik i det här landet. Det måste väl ändå vara klart vad som har hänt: Kapitalet och högern är inte nöjda, trots den stora inkomstoch förmögenhetsförändring som har skett i vårt land. Med den tredje vägens politik lovade man förbättringar och en stabil utveckling. Till de arbetande sade man: Vänta och se, så skall ni få del av reformen. Varför är förtroendet för socialdemokratins politik så lågt inom arbetarrörelsen? Varför tror Roland Sundgren att reaktionen under de senaste året har varit så kraftig mot regeringens politik? Jo, därför att socialdemokratin har svikit grundläggande värderingar. Efter den lyckade period som Roland Sundgren talar om, går man ut med strejkstopp, lönestopp och sedan uppgörelse med folkpartiet om momshöjning. Föräldraförsäkringen skall inte genomföras. Privat sjuklön och arbete på semestern — det är den belöning, Roland Sundgren, som den tredje vägen ger det arbetande folket. De som trodde på och hade en illusion om att det skulle lyckas har blivit grundligt lurade av denna politik. Det tror jag att arbetarrörelsen får äta upp, och det är beklagligt. Vi har problem. Jag tycker inte att socialdemokraterna på allvar tar itu med dessa. Vi har under den här överhettningsperioden idogt pläderat för att något måste göras åt den privata tjänstesektorn i storstadsområdena. Höj arbetsgivaravgifterna i storstäderna och försök att få arbetskraft till de områden som behöver sådan. Men vi har inte hört någon reaktion från socialdemokratin. Vi har inte fått något samtal från finansministern eller någon annan om detta. Vi har varit beredda att ställa upp, försöka förhindra överhettningen och göra något åt den. Vi har lagt fram konkreta förslag. Det är väl egentligen en poäng för moderaterna att det är de som får föra fram till socialdemokraterna att en skattereform inte är tillräcklig utan måste kompletteras så att den blir rättvis med barnbidrag och bostadsbidrag. Jag tvingas faktiskt att hålla med Lars Tobisson om att det är höjden till skatteomläggning, när man för rättvisans skull måste komplettera den med både barnoch bostadsbidragshöjning.

Herr talman! Vi har fått framtidstro, säger Roland Sundgren, och den tredje vägens politik har lyckats. Det är ganska konstigt — samtidigt slår han fullständigt knut på sig själv och räknar upp de argument som man från ickesocialistiskt håll brukar framföra. Han räknar upp allt negativt — inflationsproblem, risk för höga räntor osv. Han är nästan på väg att slå vännen Lars Tobisson, som ändå har kammarens rekord när det gäller svartmålning av svensk ekonomi, samtidigt som Roland Sundgren säger att han har fått framtidstro. Jag tycker det är helt fantastiskt. Sedan till påståendet att den tredje vägen skulle ha lyckats i fråga om inve steringar. Tycker Roland Sundgren att det är att lyckas när utlandsinvesteringar har skett ungefär på 45-miljardersnivån förra året? Är det att lyckas när framtida investeringar som borde ha skett i svensk industri i Sverige sker utomlands? Hur kan man skryta med och vara stolt över detta? Det tycker jag är ett väldigt konstigt resonemang. I stället är det så att vi har haft en fruktansvärt konservativ industripolitik de senaste sju åtta åren. Vad har hänt med spjutspetsteknologin? Vad har hänt med framtida elektroniksatsningar? Vad har hänt på det alternativa energiområdet? Man har som sagt bedrivit en fruktansvärt konservativ industripolitik som har inneburit att man har bäddat för dåliga tider under kommande år. Jag tycker också att det skulle vara intressant att höra en kommentar från Roland Sundgren om de överkörningar i finansutskottet som vi har genomlidit under året, där socialdemokraterna ständigt har fått ändra åsikt. Det har gällt riksbanken, prisregleringslagen och investeringsskatten i Göteborg. Vad är det som gör att man nu plötsligt skall ta bort den nya investeringsskatten i Göteborg? Den var högsta lycka för bara någon månad sedan. Vad är det egentligen som gör att Roland Sundgren accepterar dessa ständiga överkörningar i allt av sin egen regering? Sedan vill jag ta upp ytterligare en fråga som rör den uppgörelse socialdemokratin har gjort med folkpartiet om att skjuta på semesterreformerna. Jag tycker att man har kommit fram till en bra slutsats, och det är faktiskt bra av folkpartiet att ha lyckats med det. Det kunde vara intressant att få veta vad som har hänt inom socialdemokratin, eftersom man praktiskt taget har spelat skjortan av sig i denna fråga som har varit så viktig inom arbetaroch tjänstemannarörelsen. Jag delar ändå den slutsats som ni har kommit till, och jag beundrar folkpartiet som lyckats lura er på den punkten.

Herr talman! Jag känner mig inte som en gäst hos verkligheten, utan jag försöker förklara den för Lars Tobisson. När jag beskriver 80-talet undrar jag om Lars Tobisson på någon enda punkter kan säga att jag har fel. Det finns anledning att ta upp det här eftersom både moderaterna och folkpartiet har skrivit om det i sina motioner och påstår att vi backar från den tredje vägen. Lars Tobisson skriver att man får leta efter ett lika grundligt misslyckande som detta. Samtidigt talar man om att syftet med den tredje vägens politik var att återställa balansen i ekonomin och skapa utrymme för investeringar och export. Detta har lyckats. Det är viktigt att man har den här bakgrunden klar för sig. De problemen stod vi inför då. Nu står vi inför andra problem som måste lösas. Det finns ingen anledning att skönmåla den situation vi har nu. Men det finns heller ingen anledning att som folkpartiet tala om 80-talet som ett förlorat decennium. Jag vill veta vad Anne Wibble avser när hon säger att jag kommer med falska uppgifter. Vilket av det som jag har sagt om industriinvesteringarna, budgetunderskottet och sysselsättningen eller de ökade reallönerna är falskt? Sedan förstår jag faktiskt inte att Lars Tobisson tycker att det är så konstigt att en viss del av svensk industri som arbetar på utlandsmarknaden söker sig närmare marknaden med vissa investeringar. Carl Frick hade faktiskt en poäng när han påpekade att detta är ganska självklart. Råder det brist på arbetskraft i Sverige, finns det mycket arbetskraft ute i Europa. Har man en internationell verksamhet är det kanske inte så väldigt konstigt, inte ens för Lars-Ove Hagberg, att man också investerar en del i Europa. Jag menar däremot inte att det här inte är problem som vi ordentligt måste bevaka. Lars-Ove Hagberg sade en intressant sak i sitt anförande. Han sade att det har växt fram ett pragmatiskt block i mitten bestående av centerparti, folkparti och socialdemokrater. Det betyder att det skulle finnas verklighetsfrämmande partier ute på flankerna. Jag kan faktiskt hålla med om det. Det är kanske detta som gör att Lars-Ove Hagberg inte hänger med i svängarna riktigt. Han talar om att vi har svikit grundläggande värderingar. Utvecklingen står ju inte alldeles stilla. Det är inte säkert att de politiska problem vi hade för 30-40 år sedan skulle lösas på samma sätt i dag som då. Människor, värderingar och vår omvärld ser annorlunda ut i dag, och då måste det också bli andra lösningar. Då räcker det inte med namnbyten. Man måste också försöka analysera problemen och därefter lösa dem.

Herr talman! Det är inte jag som är gäst hos verkligheten. Jag svartmålar den inte ens. Jag skildrar verkligheten som den är. Den innebär nu att vi lyckas förena den sämsta tillväxten med den snabbaste inflationen bland OECD-länderna. Under tiden arbetar vi i hisnande fart upp ett bytesunderskott. Roland Sundgren ville se detta som ett prov på svensk industris styrka. Jag beklagar inte att svenska företag investerar utomlands utan jag sade tvärtom att det är bra med ökat internationellt utbyte. Det är beklagligt om motivet till detta är att man misstror Sverige, energipolitiken och vårt förhållande till Europa. Vad som framför allt oroar är att utländska investerare inte finner det förenligt med sina intressen att satsa på Sverige. Det bestyrker att vi har problem i vår ekonomi vad än Roland Sundgren må säga. Jag hörde ingenting från Roland Sundgren om hur vi skall kunna, genom att liberalisera förvärvslagstiftningen, underlätta för investeringskapital att komma hit till Sverige och bygga ut välståndet här. Jag hörde heller inte någon bekräftelse från Roland Sundgren på Anne Wibbles tes att när man har höjt kapitalbeskattningen ordentligt överallt så att det är lika illa på alla håll, då skall man börja sänka den successivt igen. Men det var kanske inte annat att vänta. Roland Sundgren är ju ändå intresserad av sparande. Jag tror att han är ordförande i Spardelegationen. Den brukar roa oss med sina affischer då och då som uppmuntrar svenska folket att tänka på framtiden. Då borde Roland Sundgren ändå göra klart för sig att detta stora underskott i bytesbalansen som vi har, som ständigt växer och som skulle vara en styrka för svensk industri, det är faktiskt ett mått på bristen på sparande i Sverige. Det är så det hänger ihop. Vad skall man då göra åt det? Denna brist på sparande är nu på väg att bli mycket större än vad den var t.o.m. under de svåra borgerliga åren när vi hade en internationell lågkonjunktur att brottas med. Jag vill säga detta för att liksom belysa denna skön målning. Vad vill nu Roland Sundgren göra åt detta? Ja, inte sänka skatten generellt vilket naturligtvis vore det mest väsentliga ingrepp som kunde tänkas i detta sammanhang. Däremot så kommer det några förslag i kompletteringspropositionen. Än en gång så signalerar man att nu skall moderaterna få gehör för ett krav som vi har framfört och fått avslaget och förlöjligat åtskilliga gånger, nämligen att vi skall öppna möjligheter för pensionssparande i bank på samma sätt som för pensionsförsäkringar. Jag skulle egentligen vilja instämma med vad Gunnar Björk säger när han undrar hur länge Roland Sundgren, som talesman för socialdemokraterna i finansutskottet, tänker låta detta pågå att stå och först säga nej och nej och nej till moderata förslag men ändå sedan behöva lojalt buga och tacka när man tvingas konstatera: ”Jaha, nu är det dags.”

Herr talman! Roland Sundgren måste ha förväxlat några motioner. För säkerhets skull kollade jag faktiskt i vår egen. Folkpartiets motion har beskrivit 80-talet som ”de försuttna chansernas decennium”. Jag anser att det är en mycket träffande beskrivning. Allt har inte varit dåligt, men man har missat chansen att göra väldigt mycket bättre. Den beskrivningen kan jag inte vika ifrån. Roland Sundgren är nästan den enda socialdemokrat som jag har hört säga att det är bra att skattekvoten sjunker som en följd av det stabiliseringspaket som vi skall besluta om i morgon. I anknytning till det jag nämnde — nämligen att stabiliseringspolitiken enligt finansutskottets majoritetstext, som Roland Sundgren och jag står bakom, skall stå i överensstämmelse med en långsiktig strategi — vill jag gärna fråga honom om nästa steg. Är det Roland Sundgrens allvarliga åsikt att det är bra att göra på samma sätt framöver och sänka skattetrycket genom att flytta transfereringsutgifter från den offentliga sektorn till den privata, till hushållssektorn, samtidigt som man sänker skattetrycket genom att t.ex. sänka mervärdeskatten? Det skulle kanske ha ett visst nyhetsvärde om han vill svara på det. Jag måste erkänna att jag annars inte hade tänkt avkräva Roland Sundgren något besked av mera konkret slag, varken i fråga om kapitalskatter eller framtida momssänkningar. Jag hade nämligen den lilla biavsikten att detta skulle vara lättare att genomföra i en annan och bättre regering än den vi har för närvarande.

Herr talman! Roland Sundgren lade nu till ytterligare ett exempel på att den tredje vägen hade lyckats, nämligen att man nu har återställt balansen i ekonomin. Detta måste väl vara en missuppfattning från Roland Sundgrens sida, för vi har verkligen ingen balans i ekonomin med en inflationstakt som är dubbelt så hög som i våra konkurrentländer i omvärlden och med en fortsatt regional obalans som skulle kunna exemplifieras bättre om AMS dator fungerade bättre. Det är fortfarande så att det inte råder god balans i ekonomin. Jag tycker att det är intressant att vi inte får några svar på varför socialdemokraterna nu plötsligt frivilligt har sålt ut detta med semesterdagarna. Ni lovade ju extra semesterdagar i valet. Har ni plötsligt bestämt er för att ta bort alla valrörelsens löften nu? Det vore intressant att få svar på den frågan. Trovärdigheten i skattefinansieringen kommer väl att bli föremål för diskussion i morgon, men eftersom Roland Sundgren tar upp det vill jag gärna säga några ord om den saken. Vi hade en debatt med statsrådet Åsbrink här för en tid sedan, där han hävdade att finansdepartementet hade räknat ut att de icke-socialistiska partierna hade räknat fel på sina förslag. Den analysen visade sig vara felaktig. Jag tror att det är precis samma slags analys som står bakom det här förslaget. Det är en felaktig analys som vi absolut inte accepterar. Jag vill envisas med att ta upp frågan om hur länge socialdemokraterna skall klara hela denna procedur med att ständigt vara överkörda av sin egen regering. Kommer ni att orka mandatperioden ut? Ni har blivit överkörda på en rad punkter. Jag har bara nämnt tre, nämligen riksbanken som man i tysthet ville utreda, Göteborgsskatten som infördes ena månaden, men avskaffades nästa — vad är det för vettig politik att lägga detta på näringslivet i Göteborg om man inte menar allvar — och jag tog upp ett ytterligare exempel. Vi har redan sett ett avhopp i finansutskottet från socialdemokratiskt håll. Det vore intressant att veta hur länge ni andra orkar.

Herr talman! Jag är inte en av dem som gläds över att SAP går bakåt och förlorar förtroende och därmed skadar arbetarrörelsen. Jag är mycket kritisk mot socialdemokraterna och hoppas att de någon gång skall nyktra till i politiken. Men det gör tydligen inte Roland Sundgren. Han säger nu helt öppet att socialdemokraterna är pragmatiker utan visioner och utan några som helst ideal och mål. Jag har förstått att socialdemokraternas värderingar förändras under utvecklingens gång. Rättvisa, jämlikhet, solidaritet och gemenskap är grundläggande demokratiska aktiviteter i samhället. Det är väl det som Roland Sundgren har värderat om — när det gäller SAP. Odd Engström, vice statsminister, sade att det socialdemokratiska partiet tar arbetarrörelsens värderingar med sig och blir ett medelklassparti. Man kan fundera på vilka värderingar arbetarrörelsen har då, eftersom det ju måste finnas någon underklass eller arbetarklass om det finns en medelklass. Men detta går ju inte ihop för socialdemokratin. Vad det handlar om är en pragmatisk politik som enbart följer den kapitalistiska marknadens utveckling, och en sådan är förödande för arbetarrörelsen. Nu förstår jag kanske bättre varför socialdemokraterna inför momshöjningar, sviker i fråga om föräldraförsäkringen, inför den privata sjuklönen, och låter människor arbeta på semestern. Så talar en pragmatiker, utan ideal, principer och framtidstro. Och då är jag oerhört orolig, då är jag ledsen och besviken. Samtidigt vet jag att det är en stor uppgift för vårt parti, när socialdemokraterna inte längre är ett vänsterparti, att ta tag i dessa frågor. Det framgår klart i debatt efter debatt att socialdemokraterna inte vill vara ett vänsterparti och inte vill utveckla arbetarrörelsens värderingar. Det är klart att jag är besviken över det, men samtidigt ser jag att vår uppgift är desto större framöver. Men, Roland Sundgren, socialdemokraterna kan inte krypa undan längre när det gäller det faktum att den tredje vägens politik har misslyckats. Jag vill därför återigen ställa en fråga: Är inte Roland Sundgren och socialdemokraterna bekymrade över det minskade förtroendet för socialdemokraterna inom arbetarrörelsen och den minskade aktiviteten inom fackföreningsrörelsen, handikapprörelsen, hyresgäströrelsen och t.o.m. inom miljörörelsen på grund av att det stora socialdemokratiska partiet sviker i grundläggande frågor? Är inte Roland Sundgren bekymrad över den samhällsutvecklingen?

Herr talman! Såvitt jag har förstått beskyllde Roland Sundgren miljöpartiet för att vara verklighetsfrämmande. Problemet är ju att det faktiskt inte är på det sättet, utan det är just den akuta verkligheten som är grunden till att miljöpartiet har bildats och att det verkar. I och med den delvis mycket lyckade ekonomiska politik som har förts i detta land — då man har strävat efter att öka konsumtionen och penningomsättningen, men kanske inte nått så långt man vill, och då man har strävat efter att arbetslösheten skall vara så låg som möjligt — har man uppnått stora obalanser i såväl ekonomin som i ekologin. Vad som behövs i det här landet är en ekonomisk politik som innebär att man kan lösa båda dessa stora problemkomplex samtidigt. För detta behövs det en klar och entydig verklighetsbeskrivning plus någon form av vision om i vilken riktning man vill gå i framtiden. Det som jag anser vara kännetecknande för den socialdemokratiska politiken är för det första att den inte är verklighetsförankrad och för det andra att socialdemokraterna inte har några visioner om vart man är på väg. Socialdemokraterna har i stort sett analyserat problemen en gång för alla, och sedan har de släppt sina visioner och står och stampar och försöker gång på gång att göra något, men det händer egentligen ingenting annat än att ekonomin kommer i obalans och att det ekologiska systemet också kommer i djup obalans. Det är detta som är så oroande. Men som jag sade tidigare finns det faktiskt möjligheter för ett vaket, socialt och medvetet parti att ansluta sig till de krafter i riksdagen som ser också de ekologiska problemen som fundamentala i svenskt samhällsliv. Ta den chansen, utnyttja den och bli den politiska kraft som behövs för framtiden i vårt land i stället för att nu i tid och otid göra sig totalt beroende av folkpartiet och moderaterna och föra en politik som gör att de ekologiska problemen skenar framför oss. Därmed rycks också grunden för en fungerande ekonomi i framtiden undan. Det gäller faktiskt att använda sig av de kunskaper som vi har om vår värld i vår värld. Om socialdemokraterna gör det är jag övertygad om att de kommer till insikt om att politiken måste ha en annan inriktning, nämligen en grön inriktning. Det är ingen fara med att kombinera rött och grönt, det är två komplementfärger.

Herr talman! Lars Tobisson tog upp ett av de tre stora problem som jag angav i mitt anförande, nämligen sparandet. Jag anser att det viktigaste för det privata sparandet, hushållssparandet, i framtiden är den skattereform som vi nu är på väg att genomföra. Finansutskottet anordnade ju en hearing om sparandet för något år sedan. Vid denna hearing fördömdes, kan man säga, alla olika förslag till fiffiga lösningar innebärande att människor med hjälp av statliga bidrag skulle förmås spara på det ena eller andra kontot. De ekonomer som hade inbjudits till hearingen menade att sådana förslag bara innebär en överflyttning från ett konto till ett annat som för tillfälligt är det bästa. Däremot tror jag att just skattereformen långsiktigt är det bästa för att stimulera och därmed öka hushållssparandet. Hushållssparandet förbättrades glädjande nog under förra året med 21 miljarder, troligen beroende på att vissa delar i skattereformen redan har genomförts. Vi har nu ett mycket litet negativt privat hushållssparande i Sverige. Det ligger på 2 miljarder kronor. Det finns naturligtvis problem som beror på att vi under 80-talet har fått betala av på en stor utlandsskuld. Det är naturligtvis viktigt att vi har bytesbalansen under uppsikt, även om utlandsinvesteringar som sagt är uttryck för styrkan i svenskt näringsliv. Det är inte möjligt att öka bytesbalansunderskotten med de höga räntebetalningar som sådana innebär. Detta måste alltså noggrant uppmärksammas. Gunnar Björk har gång på gång talat om att vi blivit överkörda i tre frågor. Jag har inte upplevt att vi har blivit överkörda. Det stod i regeringens förslag att investeringsavgiften i Göteborg, med tanke på att den redan har börjat få en kraftig effekt, bör upphöra i höst, och det har nu fastställts ett datum. Vi blev inte heller överkörda i fråga om prisstoppet. Vi fick ju stryk i riksdagen i fråga om hela stoppaketet. Det var inte någon som körde över oss annat än Gunnar Björk och övriga här i riksdagen. Jag förstår faktiskt inte den frågan. Den var mycket märklig. Gunnar Björk talade om vad ett våldsamt budgetunderskott leder till. Jag vet att han inte har några fler repliker, men det skulle vara intressant att få preciserat vad det är för fel på beräkningarna. Jag har för mig att det rör sig om 30-40 miljarder i underskott.

Herr talman! För ett par veckor sedan deltog jag i OECDs ministermöte i Paris. Detta möte erbjöd en god utsiktspunkt över världsekonomin. Vi kunde i våra diskussioner konstatera att industriländerna flera år haft en ekonomisk uppgång och att tillväxten fortsätter, även om takten mattas något. Vi kunde också konstatera att arbetslösheten fortfarande är hög, särskilt i Västeuropa, men att det finns risk för att inflationen ökar. Det ställer krav på den ekonomiska politiken att hålla igen så att inflationsbrasan inte flammar upp. Att det behövs en aktiv arbetsmarknadspolitik kunde vi enas om i våra diskussioner. Det rådde optimism inför utvecklingen i Centraloch Östeuropa. I anslutning till ministermötet undertecknades en överenskommelse om en utvecklingsbank för Östeuropa, i vilken Sverige också deltar. Det markerar inledningen till ett nytt skede av ekonomiskt samarbete i Europa, som vi har all anledning att välkomna och engagera oss i. Från svensk sida kommer vi att ta initiativ också inom OECD till att fördjupa samarbetet i det nya Europa. Sverige har under 80-talet blivit ett bättre land att leva i — med växande investeringar, full sysselsätning och sunda statsfinanser. Men det är också ett land med ekonomiska problem. Det är problem som har sin grund i framtidstron och de framsteg som skett under 80-talet. Ambitionerna har successivt vuxit och blivit större än vad som ryms inom ramen för de nya resurser som vi skapar. Det är så mycket vi vill göra. Och vi vill att det skall ske snabbt. Vi vill ha mer pengar för egen del, för privat konsumtion. Vi vill dessutom ha mer fritid. Vi vill också ha goda pensioner. Pensionärerna har blivit fler och och allt fler skall ha full ATP. Vi har en mycket god vård och omsorg. Sverige är ett av de länder som har den lägsta spädbarnsdödligheten, den lägsta dödligheten i cancer och den högsta medellivslängden. Men vi vill ha en ännu bättre vård och omsorg. Det är en utbyggnad som tar i anspråk en stor del av tillväxten. Det ger mindre utrymme för andra önskemål, t.ex. privat konsumtion, mer fritid och bättre pensioner. Vi vill vidare bygga ut och förbättra våra vägar och järnvägar, och vi behöver bygga upp och förstärka vårt energisystem. Vi behöver fortsätta att bygga ut näringslivet, så att vi har arbetsplatser som klarar konkurrensen med utlandet och som därmed kan ge trygga jobb. Det förutsätter ett stort sparande — och ett gott investeringsklimat. Återigen innebär det krav på återhållsamhet med privat och offentlig konsumtion. Samtidigt begär vi med allt större styrka att miljön skall förbättras. Nu handlar det inte bara om att rena utsläppen, utan om att bygga in hänsynen till natur och miljö redan från början. Sådana åtgärder innebär ekonomiska åtaganden på kort sikt, men en bättre miljö och en större välfärd på längre sikt. Sverige är ett bra land att leva i, där det finns så stora ambitioner. Det är ett tecken på vitalitet och framtidstro att så många vill så mycket. Det är ena sidan av saken. Den andra sidan är att alla dessa ambitioner lätt skapar problem. Om vi försöker tillmötesgå alla önskemål i allt för snabb takt, då överanstränger vi vår ekonomi. Det är det som har skett under de senaste två tre åren. Överansträngningen tar sig nu uttryck i inflation, en försvagad tillväxt, ett otillräckligt sparande. Det är tre allvarliga problem som hotar vår välfärd och ekonomi. Om inflationen får fortsätta att gröpa ur industrins konkurrenskraft, då försvinner de nya industrijobben ur landet. Om tillväxten förblir svag, då undermineras pensionssystemet och välfärdspolitiken i övrigt. Om sparandet fortsätter att vara lågt så begränsas våra möjligheter att klara investeringarna, som skall ge oss jobb, energi, transporter och bostäder för framtiden. Dessutom ökar vårt beroende av omvärlden. Därför måste vi öka tillväxten och effektivare bekämpa inflationen samtidigt som vi slår vakt om den fulla sysselsättningen. Det är det som är syftet med det handlingsprogram för den ekonomiska politiken som regeringen lagt fram för riksdagen och som behandlas i utskottets betänkande. Det är mycket värdefullt att det har gått att få till stånd ett samarbete i riksdagen för en fast ekonomisk politik. Innebörden i det programmet är att vi nu måste hålla tillbaka den offentliga sektorns expansion och att vi också måste något begränsa tillväxten i den privata konsumtionen. I handlingsplanen ingår också långsiktigt viktiga reformer som kommer att leda till ökad tillväxt. Den i särklass viktigaste åtgärden i det sammanhanget är, som redan har sagts, skattereformen, som skall stimulera till arbete och sparande. Detta kommer vi att debattera i morgon, då Erik Åsbrink kommer att utveckla vår syn. Som ett led i skattereformen har regeringen föreslagit ett kommunalt skattestopp för 1991 och 1992. Skattestoppet motiveras med hänsyn till samhällsekonomin. Det är nödvändigt att hålla igen den kommunala expansionen med hänsyn till alla andra angelägna krav som vi ställer som medborgare, som löntagare och som konsumenter. Vi kan genom detta handlingsprogram — och genom programmets parlamentariska förankring — skapa klarhet om den ekonomiska politiken för hushåll, företag, kommuner och arbetsmarknadens parter. Det bör i sig själv bidra till en ökad stabilitet och nya tag för framtiden. Vi kan redan se en del positiva effekter — räntorna har sjunkit successivt under våren, räntegapet till omvärlden har minskat. Vi kan räkna med att överhettningen på arbetsmarknaden ersätts med en bättre balans och att löneglidningen bromsas upp. Vi ser att producentpriserna har stabiliserats. Men ännu återstår mycket. Arbetsmarknadens parter har ett stort ansvar. Det gäller nu att bryta utvecklingen och växla om från inflationslöner till reallöner. 1991 erbjuder ett unikt tillfälle. Stabiliseringspolitiken måste föras med fasthet och konsekvens. Den inriktning som nu har angetts kommer att vara vägledande för regeringens fortsatta handlande. Finanspolitiken behöver vara stram också i fortsättningen, för att avlasta penningpolitiken och få ner räntan. Detta kommer att prägla höstens arbete med statsbudget och stabiliseringspolitik. Herr talman! Den statsbudget, som nu slutligen skall regleras, omfattar utgifter på sammanlagt 425 miljarder kronor. Årets budget är stram, men vi kan trots det utveckla den generella välfärdspolitiken, en politik som omfattar alla, men som ger mest till dem som bäst behöver samhällets insatser. Det innebär att satsningarna på arbete, trygghet och miljö kan hävdas och förstärkas. Utgifterna har ingående prövats av regering och riksdag. Vi har anledning att ställa höga krav på myndigheterna att uppnå de mål som har angetts för verksamheten. Vi måste noga följa upp resultaten. Statsbudgeten är i balans. Det är ordning och reda i statens finanser. Men budgeten innehåller också poster som påminner om det statsfinansiella förfall som präglade politiken i slutet av 70-talet och början av 80-talet — den tid när Sverige experimenterade med borgerliga enparti-, tvåpartioch trepartiregeringar. Av de 425 miljarderna går inte mindre än 60 miljarder kronor åt för att betala räntor på statsskulden. Det är ett väldigt belopp. Det är lika mycket som vi anslår till utbildning och forskning. Det är nästan dubbelt så mycket som försvarsbudgeten. Det är fyra gånger så mycket som rättsväsendet kostar. 60 miljarder skulle vara värt ett bättre öde. Men vi är alltså tvungna at betala den summan i ränta på statsskulden, ett högt pris för misstag i det förgångna. Detta faktum gör det nödvändigt att noga granska de alternativa budgetförslag som oppositionspartierna lagt fram i riksdagen. Reslutatet av granskningen är allt annat än uppbyggligt. Budgetalternativen visar upp väldiga underskott i ett läge när finanspolitiken måste vara stram. Moderaterna, centerpartiet och vänsterpartiet sitter alla i samma båt — budgetunderskottets läckande båt. Moderaterna är som vanligt rundhänta med löften om stora skattesänkningar till dem som har höga inkomster. Med dessa löften undermineras budgeten. En noggrann genomgång av de moderata partimotionerna visar att moderaterna vill försämra statsfinanserna med inte mindre än 45-50 miljarder kronor för 1991. Det är långt mer än vad hela det svenska försvaret kostar! Det är utomordentligt allvarligt, både från statsfinansiell och från samhällsekonomisk synpunkt. Det är också allvarligt från fördelningspolitisk synpunkt. De förändringar som moderaterna vill ha till stånd inom skattesystemet gynnar främst höginkomsttagarna. Effekterna förstärks genom nedskärningar som kommer att drabba de svaga grupperna, exempelvis sänkt kompensationsnivå i sjukoch föräldraförsäkringen och borttagandet av bostadsbidrag till hushåll med svag ekonomi. Moderaterna vill ta från dem som har litet och ge till dem som redan har det mycket bra. Om moderaternas politik skulle förverkligas, då skulle klyftorna vidgas och motsättningarna skärpas. Det väldiga underskottet är ett tecken på hållningslöshet hos dem som sätter ihop det moderata budgetförslaget. Det är svårt att förstå att ett parti som är så anspråksfullt samtidigt har så små anspråk på fasthet och konsekvens i sin egen ekonomiska politik. För att begripa det moderata budgetalternativet måste man läsa det moderata framtidsprogrammet. Där får man veta att moderaterna skall börja regera först år 2000 och då skapa det nya riket. Men 90-talet är inget för moderaterna. Det är en stökig tid. Det är en intressant information. Det är ett besked om att inte heller moderaterna tror på att de tre borgerliga partierna skall kunna regera tillsammans. Det är också ett besked om att moderaterna nu presenterar en politik som de inte räknar med att behöva genomföra. Dess syfte är att locka över väljare från de närmast sörjande partierna, men det är inte gjort för att prövas i verkligheten. Det förklarar lättsinnet och hållningslösheten. Centerpartiet har sin variant av finanspolitik. Det budgetförslag som partiet lagt fram försvagar statsbudgeten med 38 miljarder kronor år 1991. Centern försöker ge intryck av att denna expansiva politik skall ge goda effekter på en ekonomi som måste hållas i mycket strama tyglar. Sanningen är att effekterna blir de rakt motsatta mot dem som centern förespråkar. Det är en politik som sätter fart på inflationen och som därmed driver upp räntorna. Den fråga som jag vill ställa till centern är följande: Hur kan det komma sig att centern, som är ett parti som talar varmt för låga räntor, lägger fram en ekonomisk politik som driver upp räntorna långt, långt över den alltför höga nivå som vi har i dag? Skulle riksdagen nu besluta om en ekonomisk politik av det slaget, då skulle marknadsräntorna stiga dramatiskt inom några få timmar. Men även på vänsterkanten frodas överbuden. Vänsterpartiet, f.d. kommunisterna, är sedan gammalt en mästare på överbud. Partiet har visserligen bytt namn och övergivit partiprogrammet, men det har inte inneburit några nya och bättre vanor när det gäller budgetpolitiken. Vänsterpartiet har gjort sig skyldigt till ett budgetförslag som går med hela 44 miljarder kronor i underskott för 1991. Allt åt alla, genast, tycks vara den bärande tanken för vänsterpartiets politik. Med vänsterpartiets budget skulle staten bli tvungen att låna ännu mer och dra på staten ännu större ränteutgifter. Vi vet alla vilka orättvisor som den borgerliga budgetpolitiken ledde till. Vi vet att underskotten måste betalas i form av väldiga ränteutgifter. Hur kan det komma sig att vänsterpartiet vill göra om de misstagen? Om detta finns det mycket att säga, men jag skall nöja mig med att citera Lars-Ove Hagbergs företrädare som talesman för vänsterpartiet i frågor om den ekonomiska politiken. Jörn Svensson var med i TV nyligen, och det var mycket upplysande att få höra hur det går till på den kanten.

Herr talman! Under behandlingen här i riksdagen har majoriteter bildats i flera frågor för utgiftsökningar utöver vad regeringen har föreslagit. Sammanlagt rör det sig om 1 350 milj.kr. för helåret på 1 900 milj.kr. Riksdagen har alltså gjort en annan bedömning av behovet av utgifter än den som regeringen har gjort. Detta är utgiftsökningar som i dagsläget saknar finansiering. Det har varit lätt att enas om att öka statsutgifterna, men det har inte varit lika lätt att anvisa en rimlig finansiering. En ansvarsfull riksdag och regering kan inte låta detta passera. Det är ytterst angeläget att vi upprätthåller disciplin i budgetprövningen och att alla nya åtgärder förenas med motsvarande besparingar eller inkomstförstärkningar. Vi socialdemokrater arbetar redan nu på förslag till hur dessa utgifter skall finansieras. Vi kommer att använda all vår kreativitet för att klara den nödvändiga förstärkningen av budgeten. Det är min ambition att lägga upp den förstärkningen så att det går att samla majoriteter i denna kammare för de nödvändiga besluten. Vi behandlar i dag en budget som omfattar 425 miljarder och som påverkar alla viktiga delar av den offentliga sektorn. Det ger mig anledning att göra några reflexioner om den offentliga sektorn och hur den fungerar. Vi har anledning att ägna särskild uppmärksamhet åt de system som vi har byggt upp eller tagit över ansvaret för. Det är i statsbidragssystemen, i organisationen och i styrningen som stelheterna och bristerna finns i den offentliga sektorn. Det är här som reformerna måste sättas in.

Det är på så sätt vi kan få de ekonomiska resurserna att räcka längre — få mer reformer för pengarna, nu när vi inte har utrymme för mer pengar till reformer. Detta blir tydligt när man går igenom de olika delarna av den offentliga sektorn. Jag vill peka på fem områden som vi socialdemokrater vill ägna särskild uppmärksamhet åt och som ingår i vår reformstrategi för en förbättrad välfärd: — Det gäller skolan, som kostar 60 miljarder kronor. Av detta skjuter staten till ca 30 miljarder. Genom statsbidragen är skolan hårt styrd och reglerad. Vi är övertygade om att det är möjligt och önskvärt med en rejäl avreglering på detta område, både för att höja kvaliteten, där det är befogat, och för att hushålla med de ekonomiska resurserna. Utbildningsminister Göran Persson förbereder en stor reform med denna inriktning. — Det gäller vidare barnomsorgen. Den totala kostnaden för barnomsorgen går nu upp till 25 miljarder kronor. Variationerna är stora mellan kommunerna när det gäller kostnaderna för en daghemsplats. Det bör vara möjligt att inom ramen för de 25 miljarderna få ut en ännu bättre barnomsorg än den vi har. Det pågår ute i kommunerna många försök i den riktningen, där man genom ökad handlingsfrihet och ökat ekonomiskt ansvar visat att det går att sänka kostnaderna. Denna utveckling bör kunna stimuleras av nya former för att driva dagis — föräldrakooperativ finns redan. Socialminister Bengt Lindqvist arbetar med nästa steg, med personalkooperativ som ger personalen möjlighet att utveckla verksamheten. — Det gäller äldreomsorgen, som har stötts och blötts i olika utredningar under många år. Det är uppenbart att den ansvarsfördelning som vi nu har inte fungerar väl. Av de 50 miljarder som äldreomsorgen kostar bör vi kunna få ut en mycket bättre vård. Det är särskilt viktigt med tanke på att antalet pensionärer över 80 år kommer att fortsätta att öka under 90-talet. Också på detta område förbereder socialminister Bengt Lindqvist förslag till reformer. — Det gäller sjukvården. Det är en verksamhet som kostar 90 miljarder kronor, men som också bidrar till att vi är ett av världens friskaste folk! Också här pågår ett intensivt förnyelsearbete. De försök som nu förbereds i Kopparbergs län är särskilt intressanta. Det bör öka möjligheterna att ge en bättre vård — utan att höja skatterna. — Mitt sista exempel gäller arbetslivet. Det finns nu över 500 000 personer i yrkesverksam ålder som är långvarigt sjukskrivna, arbetsskadade eller förtidspensionerade. Kostnaderna enbart för försäkringarna för dessa personer uppgår till 50 miljarder kronor per år. En förklaring är att insatserna för den yrkesinriktade rehabiliteringen — steget från sjukskrivning till arbete — är mycket små. Här behövs stora förändringar. De måste starta i de bidragssystem som styr pengarna i fel riktning. Vi måste få genomslag för arbetslinjen också på detta område. Riksdagen har redan tidigare i vår tagit ställning till flera olika åtgärder som leder i denna riktning. Socialminister Ingela Thalén förbereder ytterligare förslag, som skall redovisas för riksdagen, baserade bl.a. på rehabiliteringsutredningen. Här finns stora vinster att göra — i form av välfärd för den enskilde, i form av bättre hushållning med offentliga medel. De fem områden som jag pekat på drar i dag kostnader på sammanlagt 250-300 miljarder kronor. De står nu inför stora förändringar, som kommer att ge medborgarna ett bättre utbyte av skatterna i form av vård, utbildning, omsorg och trygghet. Vi socialdemokrater vill stimulera detta utvecklingsarbete, vi vill undanröja de hinder som kan finnas i regelsystem och statsbidragsregler, vi vill öka handlingsfriheten i den offentliga sektorn. Herr talman! 1990-talet kommer att erbjuda många möjligheter att pröva nya grepp och att åstadkomma mer reformer för pengarna. I en tid när utrymmet för nya kostnadskrävande reformer är starkt begränsat, då gäller det mer än någonting att få ut mer av de resurser vi redan satsat — för att öka tryggheten och rättvisan och vidga solidariteten.

Herr talman! Nu förstår jag varifrån Roland Sundgren har hämtat sin ljusa bild av det ekonomiska läget. Finansministern beskrev själv ett slags Idyl lien. Det enda bekymret föreföll vara dessa ohängda, hållningslösa oppositionspartier, som lägger fram ofinansierade budgetalternativ. Den här sagan har vi hört förut. I januari hette det att vi hade ett underskott som varierade mellan 20 och 30 miljarder. Jag fräste till ordentligt mot förre finansministern och förklarade att det är osanning. Därefter blev det tyst på den kanten, men sedan har det upprepats av statsministern. Vi fick till slut, efter det att Erik Åsbrink hade tagit upp det i en debatt här nyligen, tillfälle — vilket vi hade begärt men inte tidigare uppnått — att diskutera detta med finansdepartementets experter. De fick ju medge att det här hade de gjort väldigt snabbt; de hade inte hunnit sätta sig in i allting. Det är klart att de hade gjort en hel del dubbelräkningar. Kostnader som vi hade lagt in i posten beräknad tillkommande utgift netto hade man räknat för sig, osv. Dessutom gör man kalkyler på något år som i budgetsammanhang inte finns, nämligen 1991. Den budget vi lägger fram förslag om är för budgetåret 1990/91. Nu höjer man budet plötsligt. Nu är det 45 å 50 miljarder som fattas. Och denna uppgift kommer nu finansministern med här i debatten, sedan vi i går påvisat mycket grova felräkningar. Man har glömt att vi har föreslagit en koldioxidskatt. Det är åtskilliga miljarder kronor. Bara för att ge några exempel — jag hinner ju inte dra allt — vill jag säga att man har tagit vårt gamla förslag om avdrag vid den kommunala beskattningen och låtsas som om det skulle gälla vid den statliga beskattningen, trots att detta förslag har lagts fram år efter år och det uttryckligen har sagts att det gäller bara vid den kommunala beskattningen. Och sedan är man tillbaka vid detta att tala om något fiktivt år som inte existerar. Vi har lagt fram ett budgetalternativ för 1990/91. Det är väl så starkt som det regeringen står för, och vi kommer att fortsätta att lägga fram balanserade förslag. Det är på den basen vi sedan bedriver den fortsatta ekonomiska politiken. Jag tycker faktiskt att finansministern borde hålla sig för god för att bara reservationslöst ta sådana här papper som andra sticker i händerna på honom. Kontrollera vad det gäller! Annars kommer alltså tilltron till hederligheten att brista. Jag fick dock inget svar på mina frågor, som faktiskt rör den ekonomiska politiken. Finansministern framstod ju här som något slags kamrer som bekymrade sig mest för hur budgetpolitiken fungerar. Det skäll vi har fått får vi kanske ta med jämnmod. Finansministern hänvisar till handlingsprogrammet. Ja, nog har vi fått ett program — papper med ord travade på varandra — men ingen handling, annat än skattehöjningar. Inget har gjorts för att få ned inflationen. När finansministern skall redogöra för vad som skall ske, talar han om vad andra statsråd gör. Men vad tänker finansministern själv göra för att råda bot på våra stora bekymmer? Inte ett ord om det jag pekade på, det växande underskottet i bytesbalansen, tendensen till utströmning av kapital — inte ett ord i ett anförande i den avslutande ekonomiska debatten, trots att det är detta som står framför oss som det verkliga bekymret.

Herr talman! Finansministern säger att problemen har sin grund i framtidstron. Det är egentligen ett ganska märkligt resonemang, eftersom problemen under 80-talet bottnar i en dålig fördelningspolitik, och en dålig regionalpolitik som har skapat överhettning i storstadsregionerna och skapat stagnation i landsorten, framför allt på landsbygden. Vidare har socialdemokraterna inte förmått förnya industripolitiken och inte förmått förnya den offentliga sektorn. Det är alltså detta som är orsaken till problemen under 80-talet, tycker jag. Sedan säger finansmininstern att det är värdefullt att den ekonomiska politiken ligger på fast grund tack vare samarbetet med folkpartiet. Men jag tror inte att finansministern riktigt har läst folkpartiets reservation. Folkpartiet har ju där faktiskt skrivit ihop sig med regeringen på ett år, men när det gäller finanspolitiken på längre sikt har folkpartiet lyckats med konststycket att ändå reservera sig mot den här uppgörelsen. Så säger finansministern att vi har lyckats få en stabil ekonomi tack vare uppgörelsen med folkpartiet. Men jag vill uppmana finansministern att läsa på s. 113, i folkpartiets reservation. Det är intressant, därför att på s. 49 skriver folkpartiet och socialdemokraterna gemensamt att en tidsbegränsad höjning av momsen är en lämplig åtgärd. Men vad skriver folkpartiet i sin reservation som finansministern lutar sig mot? Jo, det står på s. 113 att man anser att det ”i första hand är momsen som bör sänkas”. Det är då detta som finansministern lyckas tro på. Sedan vill jag upprepa vad jag sade tidigare beträffande ränteläget, att 18 av 21 ekonomer i Veckans Affärer, i den analys som de gör, tror på en höjd ränta i höst. Jag vill också gärna poängtera vad som står i Konjunkturinstitutets sommarrapport som kom häromdagen, nämligen att det socialdemokratisk-folkpartistiska paketet inte har någon större effekt på det realekonomiska läget. Det tycker jag det finns anledning att läsa två gånger. Jag vill avsluta med en kommentar till det resonemang som finansministern för om att centern skulle försvaga budgeten med 38 miljarder. Detta är helt fel. Finansdepartementet räknar in förslag som vi inte har ställt i riksdagen. Man bör åtminstone lära sig så pass mycket om hur det fungerar i riksdagen att man inte räknar in allting som står i texten. Framför allt bör man lägga märke till att när det gäller grundpensionsförslaget har vi endast begärt utredning. I fråga om personliga investeringskonton har vi begärt förslag inkl. finansiering, om så behövs. När det gäller vårdnadsbidraget har man räknat fel, och beträffande omsättningsskatten gör vi en annan bedömning. Jag skulle kunna fortsätta att räkna upp punkt efter punkt. Som jag sade i mitt tidigare anförande, har vi varit överens om att finansdepartementet har räknat alldeles för fort, och jag måste säga att det är genant att finansministern än en gång för fram det här resonemanget. Genant, finansministern!

Herr talman! Äntligen en socialdemokrat som ställer upp för sin politik genom att anfalla andra. Det är ju alltid något. Jag hoppas att han sedan också försvarar sin politik. Nu är det intressant. Jag tror att Allan Larsson måste vara litet försiktig. Hans biträdande man i finansdepartementet, Åsbrink, inbjöd ju oppositionen att komma och titta på beräkningarna över årets förslag, och då fanns det inga större erinringar mot det vi hade föreslagit. Vi hade överfinansierat våra förslag, eftersom vi inte hade haft tillgång till en fullständig proposition. Jag antar, eftersom Allan Larsson nämner sex timmars arbetsdag, att det är fråga om en variant på 1980 års hopkok från den socialdemokratiska ledningen om dåvarande vpk:s överfinansiering. Det handlar alltså inte om årets budget utan om alla år framöver. Vi har t.ex. begärt förslag om hur sex timmars arbetsdag skall genomföras under 90-talet. Vi vill ha ett förslag och är beredda att finansiera det men inte i årets budget — det måste väl ändå Allan Larsson förstå. Så hoppas jag att även Larsson som finansminister inbjuder partierna att ta del av beräkningarna. Det skall bli mycket intressant. Det som gör att jag inte tror att det här är särskilt vederhäftigt är yttrandet om någonting som jag vet bättre om än de som gjort beräkningarna i finansdepartementet, nämligen Dalamodellen. Där får man bättre vård, sade Allan Larsson. Det hade varit klokare att säga att han tror att det möjligtvis kan bli så, för ingen kan säga att det blir bättre med den modellen. Ett nytt budgeteringssystem i den offentliga sektorn ger ingenting. Ingen vågar ställa upp och säga det, inte ens konsulterna i ärendet. Det kanske avslöjar litet grand om vederhäftigheten här. En annan fråga som jag tycker är intressant för hela arbetarrörelsen är frågan om regeringen, inflationen och lönerna. Man angriper hela tiden de arbetande och säger att de skall hålla igen. De lågavlönades privata konsumtion får inte öka. Då vill jag fråga Allan Larsson: Vad är det för politik under 80-talet som har gjort att högoch medelinkomsttagare har varit löneledande på marknaden? Klyftorna har ökat. Vilka har stått för den politiken och hur skall man korrigera den? Och hur skulle någon kunna tro att det går att förhindra inflationsbrasan, om det inte i grunden förs en rättvis fördelningspolitik? Den summering vi kan göra av 80-talet är att det blivit större inkomstoch förmögenhetsklyftor. Att i det läget skylla på andra, som socialdemokraterna gör, tycker jag är övermaga. Se först till att de klyftorna minskar, Allan Larsson, så tror jag att vi kommer till rätta med ekonomin.